Herr talman! Bygga eller inte bygga, det är den stora frågan. Det är åtminstone vad man kan tro om man har lyssnat på bostadsdebatten de senaste åren — ja, även här i dag. Egentligen är i stället den stora frågan: Bygga nytt eller bygga om? Verkligheten, den som nu även socialdemokraterna måste leva i och i vilken deras politik skall ge resultat, inbjuder inte till tankar om att starta storbyggnation. Vi har nu närmare 40 000 tomma lägenheter i landet. Att då som socialdemokraterna tala om att vi skall ”få fart” på bostadsbyggandet är ansvarslöst. Sanningen är också att inget land i världen har fler bostäder per person än Sverige — 445 per 1000 invånare. Detta gäller samtidigt som befolkningstillväxten dämpats avsevärt de senaste åren. Verkligheten innehåller däremot ett stort kapital, som måste förvaltas, ett kapital som består av redan byggda hus, som måste underhållas, förbättras och förändras. Verkligheten kräver också att vi ökar möjligheten till sysselsättning inom byggnadssektorn. Här finns till stor del också lösningarna på problemen. Socialdemokraterna har nu sökt leva upp till sina löften i valrörelsen om ökat byggande och därigenom ökad sysselsättning. Man har därför sagt — vi hörde det här nyss också — att det under en femårsperiod skall införas ett system med hyresrabatter på 30 kr. per m? i nybyggda hus. Om husen byggs där det finns bostadsbrist blir rabatten 60 kr per m?. Samtidigt talar man om en hyresgaranti som skall kosta 40 milj.kr. per år. Det här har endast marginell betydelse för sysselsättningen. Samtidigt kan det bli problem för kommuner med många tomma lägenheter. Vad som däremot behövs är ett ökat stöd till ombyggnad och sanering. Det ger många människor jobb. Vi har kommit en bit på väg. Trots att vi har minskat bostadsbyggandet har bostadsinvesteringarna, räknat i fasta priser, legat på oförändrad nivå under den senaste tioårsperioden, ja, de har t.o.m. ökat något. Självfallet beror detta på att omfattningen av ombyggnads-, saneringsoch energisparverksamhet har ökat kraftigt. Den stora uppgiften blir nu att fortsätta att vårda och ta hand om de hus vi redan har byggt. I detta sammanhang är det illavarslande att socialdemokraterna tydligen är i färd med att skrota stadsförnyelsekommittén. Birgit Friggebo tillsatte i september 1979 två kommittéer som skulle arbeta med frågor om stadsförnyelse. Den ena, stadsförnyelsekommittén, fick i uppdrag att överväga stadsförnyelsens inriktning och omfattning i stort samt pröva behovet av ändrade regler då det gäller stadsförnyelsen. Den andra kommittén, nationalkommittén för stadsförnyelse, fick i uppdrag att leda arbetet i Sverige med en kampanj om stadsförnyelse, som på Europarådets initiativ har pågått under ett par år i ett tjugotal länder i Västeuropa. Båda dessa kommittéer gavs en parlamentarisk sammansättning. Nationalkommittén innebar startskottet för många kommuner att intressera sig för de här frågorna. Stadsförnyelsekommittén lämnade i januari 1982 sitt första delbetänkande. Samtidigt lät kommittén publicera en del av sitt underlagsmaterial inför det fortsatta utredningsarbetet. Kommitténs betänkande har remissbehandlats. Ett stort antal remissinstanser understryker vikten av att utredningsarbetet fortsätter, i huvudsak med den inriktning som anges i betänkandet. Det tycks nu vara socialdemokraternas mening att lämna över det fortsatta utredningsarbetet till den bostadssociala utredning som sägs vara på väg. Det är olyckligt av flera skäl. Först och främst finns det ett antal akuta frågor som måste lösas snabbt. Löser man dem, ger det jobb för byggarna. Men det behövs en snabb uppföljning, och det behövs besked av regeringen. Ett annat skäl är att en del frågor som skulle behandlas i det fortsatta utredningsarbetet visserligen kan lämnas till en bostadssocial utredning, men det gäller inte alla. Exempel på frågor som skulle passa in i en bostadssocial utredning är att fullfölja det reforminriktade utredningsarbetet, som påbörjades inom stadsförnyelsekommittén, liksom allt som rör de sociala effekterna av bostadsförnyelse. Det kan behövas ändringar i reglerna för de boendes inflytande över lägenheter, gemensamma utrymmen, bostadskomplement och närmiljö, liksom ändringar av reglerna för bostadsförmedling, bostadsanvisning och föreskrifter för det individoch hushållsorienterade bostadsstödet. Det som däremot inte passar in i en bostadssocial utredning är en av de huvuduppgifter som stadsförnyelseutredningen skulle ha, nämligen att arbeta med information, erfarenhetsutbyte och metodutveckling. Arbetet har påbörjats genom stadsförnyelsekampanjen, men man måste se till att det fortsätter och fortlöpande anpassas till nya behov. Det är också viktigt att fortlöpande följa förnyelseverksamhetens utveckling. Bland de bostadspolitiska frågor som borde belysas med förtur kan nämnas förnyelseverksamhetens betydelse för byggsektorn, bostadsbyggande på kort och lång sikt, principiella synpunkter på bostadsfinansieringssystemets konstruktion samt frågor rörande bostadsstödets utformning. Man måste också skapa ett forum för diskussioner mellan de olika parter 6 Riksdagens protokoll 1982/83:18-19 som är berörda av förnyelseverksamheten, om hur olika regelsystem bör tillämpas på olika områden osv. Herr talman! Som vi ser det är det inte alla stadsförnyelsefrågor som kan läggas in i en bostadssocial utredning. Stadsförnyelse rör mycket teknik, administration och ekonomi. Den typen av frågor måste föras vidare i en lämplig utredning. Vi har inte råd att låta bli att lösa de här frågorna.

Herr talman! Nu går vi över till utbildningsfrågorna i den här allmänpolitiska debatten. Allt fler menar att utbildning och forskning har en strategisk betydelse för den svenska ekonomins utveckling och möjligheten att stärka det svenska näringslivets konkurrenskraft. Det finns en allmän föreställning om att dessa satsningar på utbildning och forskning kan vara väl så lönsamma som investeringar och maskiner i byggnader. Konkret yttrar det här sig i fler utbildade, framför allt med teknisk och ekonomisk inriktning. Ny forskning måste också komma till och i hög grad inriktas mot industrisektorns behov. Men självfallet får inte det direkt nyttobetonade bli det som helt dominerar. Jag hoppas och tror att tilltron till utbildning och forskning också skall gälla samhällets alla områden, individens utveckling och kunskapsutveckling i ett vidare perspektiv. Högskolans bidrag till utveckling av andra samhällssektorer kan ske på många vägar. Den kan genom sin kunskapsuppbyggnad föra över ny kompetens till studerande i grundutbildning. En annan uppgift är att lägga sin specifika kompetens till de kunskaper och färdigheter som förvärvats i arbetsoch samhällsliv. Högskolan måste vara öppen för att den kan ha behov av att tillgodogöra sig och dra nytta av kunskaper som har annat ursprung än den egna och den internationella forskningen. Jag noterar att min företrädare har anslutit sig till det synsättet i den forskningspolitiska proposition som lades fram i våras. Den ger uttryck för att kunskapsutvecklingen är en dubbel process mellan högskolan och samhället i övrigt, inte en enkelriktad väg från forskningen ut till människorna. Högskoleutbildningen står nu inför ett problem som mött gymnasieskolan under de senaste åren, nämligen att under en kort period söka möta efterfrågan på utbildning från de stora ungdomskullarna. En gemensam fråga för gymnasieskolan och högskolan är då behovet av s.k. avlänkningsåtgärder. Med detta menar jag åtgärder för att förhindra en alltför stark tillväxt av allmänt inriktad utbildning med svag arbetslivsanknytning. En väg att bryta utvecklingen är avlänkning genom att introducera nya högre specialkurser i gymnasieskolan. Detta behandlades redan i budgetpropositionen tidigare i år. Kapaciteten för det här är till en början begränsad liksom vanan inom gymnasieskolan och hos skolmyndigheterna att nyskapa och anordna dessa kurser. Jag anser dock att det är mycket betydelsefullt att utbildningsmyndigheterna fäster stor vikt vid att nya högre specialkurser utarbetas och att de kommer till stånd. Det är också nödvändigt att högskolan under de närmaste åren utvecklar nya utbildningsalternativ som kan verka lockande för de studerande och leda till en för arbetsmarknaden intressant utbildning. Det gäller alltså inte att ensidigt inrikta tillkommande utbildningsplatser mot existerande allmänna utbildningslinjer. Betydande ansträngningar måste läggas ned på utbildningar med varierat mål och varierad utbildningstid. Här kommer givetvis de lokala utbildningslinjerna in i bilden — alldeles särskilt sådana vid de nya högskolorna. Dessa har utvecklat ett viktigt regionalt kontaktnät. Det bör därför vara möjligt att i anknytning till den sysselsättningsplanering som sker i länsstyrelser och länsarbetsnämnder få till stånd utbildning som är förankrad i regionala behov. På kort sikt är kanske de enstaka kurserna det verksammaste medlet. Det är då viktigt att olika slags resurser utnyttjas rationellt. Planeringen för högre specialkurser, lokala linjer och enstaka kurser bör ske i nära samarbete mellan utbildningsmyndigheter på högskolenivå och gymnasieskolenivå, t.ex. mellan regionstyrelser och länsskolnämnder. Det gäller ju att fördela dessa myndigheters roller och uppgifter så att man kan utnyttja resurser och lokalisering så effektivt som möjligt. Den utvecklingsoptimism som jag nämnde i början innebär i hög grad krav på kvantitativ uppbyggnad. Men för utbildningspolitiken måste kvalitetsfrågorna, dvs. utbildningens inriktning, innehåll och uppbyggnad, vara minst lika viktig. Jag menar att det vore olämpligt att satsa de eventuellt nya resurser som kan tas fram till högskolans område enbart på ett ökat antal platser. Utvecklingen under de senaste åren visar att kvalitetsfrågorna måste ägnas ökad uppmärksamhet. Avhopp från utbildningar och låg genomströmningstakt är problem som måste tas på allvar. Vår ambition måste självfallet vara att högskolan även med en hög dimensionering måste kunna ge god utbildning och meningsfulla utbildningsvillkor. Jag vill särskilt betona detta, eftersom ett av utbildningspolitikens huvudproblem under 1980-talet kommer att vara att ta hand om de stora årskullar som föddes under åren 1964-1967. Det gäller inte bara att skapa utrymme för deras utbildning utan också att se till att den utbildning de får har den nivå och den inriktning som kan ge individerna avsedd kompetens och ge samhället ett kvalitativt tillskott. När man diskuterar utbildningens relation till behov och problem i andra samhällssektorer, måste man komma ihåg att det mest karakteristiska med utbildning är att den tar tid. De som i dag utbildar sig i gymnasieskola och högskola kommer att göra sina insatser i samhället först på 1990-talet och en bit in på 2000-talet. Utbildningsplaneringen måste därför arbeta med två perspektiv samtidigt, ett långt och ett kort. De behov som näringslivet kan ha av en ny kompetens inom en omedelbar framtid måste tillgodoses främst genom åtgärder för fortbildning och vidareutbildning. Dessa utbildningsformer kommer troligen att bli alltmer betydelsefulla. Det finns internationella erfarenheter av att när strukturförändringar sker måste det tekniska kunnandet byggas ut radikalt. Vi behöver alltså planera för sådana situationer. Efterfrågan på fortbildning och vidareutbildning kan komma att öka kraftigt. Då måste vi vara beredda att se bort från traditionella utbildningsrevir, för att mobilisera alla resurser vi har. Jag vill nämna detta för att markera, att trots våra ambitioner att möta de ungas behov av god utbildning, kan vi inte ensidigt rikta uppmärksamheten på de stora årskullarnas och ungdomens utbildningsbehov. Som jag tidigare nämnde måste också gymnasieskolan ta sin del av ansvaret för ungdomarnas utbildningsintresse. Genom regeringsbeslutet förra veckan vill regeringen stimulera huvudmännen för gymnasieskolan att anordna ytterligare 2 000 utbildningsplatser. Därmed vill vi göra det möjligt för de ungdomar som vill ha utbildning men som inte kom in på önskad utbildning i höstas att nu skaffa sig den genom en extra vårintagning. Regeringen har också fattat beslut om en dryg fördubbling av anslaget till ungdomsplatser för att därmed ge de ungdomar som inte har kommit in på eller vill studera i gymnasieskolan möjlighet att få arbetslivserfarenhet i organiserad form. Hur kommunens och skolans uppföljningsansvar skall kunna effektiviseras i övrigt får jag återkomma till i budgetpropositionen. Högskolan fick redan tidigare i höst av den förra regeringen en extra tilldelning med 1 000 platser mot bakgrund av dels det ökade intresset för högskoleutbildning, dels ungdomsarbetslösheten. För utbildningssystemet innebär de nytillkommande platserna en stor anspänning. Vi är medvetna om detta, men är samtidigt övertygade om att t.ex. gymnasieskolor och högskolor är beredda att göra helt nödvändiga insatser genom att ställa upp med utbildning till de många som i dag efterfrågar sådan.

Herr talman! Utvecklingen inom skolväsendet har under de senaste åren kännetecknats av decentralisering. En lång rad förändringsbeslut har fattats, som alla har det gemensamt att de innebär ett ökat lokalt ansvarstagande. Allt fler har börjat inse värdet av att människor på lokal nivå får ta ett aktivt ansvar och att därmed beslutsnivå och verkställighetsnivå läggs så nära varandra som möjligt. Det är med andra ord centerpolitik i praktisk tillämpning. Det ligger ett stort värde i att skolan fungerar som en tydlig förebild i samhället när det gäller decentralisering. Det är viktigt att personal, elever och föräldrar får uppleva fördelarna med en decentraliserad organisation i det dagliga arbetet. Det är viktigt därför att skolan inte enbart skall fylla en funktion som svarar mot det nuvarande samhällets aktuella behov, utan den skall också vara en positiv kraft i utvecklingen mot de övergripande målen i samhället. Ett sådant viktigt mål är att jämsides med utveckling av kunskaper och färdigheter också utveckla och förstärka demokratins principer om ansvar, tolerans, samverkan och likaberättigande. En sådan utveckling kräver träning och praktisk tillämpning, och detta sker bäst i mindre organisatoriska enheter, där elever, föräldrar och personal får ta ett ökat ansvar för den egna verksamheten. Decentraliseringspolitiken har tagit sig uttryck i en lång rad praktiska åtgärder, i ett förändrat statsbidragssystem som ökat utrymmet för lokala bedömningar om hur resurserna skall användas och i den nya läroplanen, som helt präglas av detta nya synsätt, vilket kommer till uttryck bl.a. i lokala arbetsplaner för enskilda rektorsområden. Den förändrade och förenklade statliga skoladministrationen är ett annat exempel, där vi radikalt minskar centralstyrningen av skolväsendet till förmån för ett regionalt och lokalt ansvar och lokala beslut. Ytterligare exempel på den här typen av förändringar i decentralistisk riktning är besluten som ger möjligheter att förlägga högstadieundervisning till mindre enheter närmare elevernas hemort, beslutet om yrkesinriktad utbildning i form av filialer på andra orter än de traditionella gymnasieorterna och det senaste beslutet, som nu är på väg genom riksdagen och som ger nya möjligheter att starta ytterligare utbildning på s.k. icke-G-ort. De senaste exemplen är inte minst viktiga, då det gäller att ta fram alla resurser för att ge ungdomarna chansen till den gymnasieutbildning de så väl behöver i dagens hårda arbetsmarknadsklimat, ett klimat som sannerligen inte ser ut att mildras av den socialdemokratiska ekonomiska politiken. Förändringarna i skolan, av vilka jag nu redovisat några, och den gemensamma inriktning som dessa haft innebär i sig ett behov av att också reformera lärarutbildningen. Den nuvarande utbildningen har sin grund i ett utredningsarbete från tidigt 1960-tal, och besluten fattades av riksdagen 1967. I samband med högskolereformen 1977 inordnades utbildningen i högskolan, men i huvudsak är det samma lärarutbildning som gäller alltfort. Den utbildningen utformades för andra förutsättningar och krav än dem som gäller i dag. Framför allt gäller detta för utbildningen av klasslärare, som har ansvar för elevernas grundläggande träning och kunskapsinhämtande. Jag vill därför, fru talman, redovisa några av centerns tankegångar om hur en sådan förändrad lärarutbildning bör utformas. Utbildningen skall vara en yrkesutbildning som konsekvent anpassas till målsättningen för den skola som läraren skall arbeta i. En sådan lärarutbildning måste givetvis tillgodose lärarnas behov av goda kunskaper. Men också lärarnas förmåga att skapa motivation hos eleverna och att lära känna elevernas behov och utveckling måste ges ett stort utrymme i utbildningen. Goda kunskaper om skolan som organisation, kunskaper om samhällets avsikter med skolan samt frågor om jämställdhet är andra viktiga moment för att läraren skall kunna vara med och ta det vidgade ansvar som ett decentraliserat skolsystem utan tvivel kräver. Ökade kunskaper om och erfarenheter av arbetslivet är betydelsefulla för att bättre kunna samordna elevernas arbetslivserfarenheter med skolans undervisning. Nuvarande stadieindelning i grundskolan har ingen motsvarighet i barnens utveckling utan är till stor del en följd av skillnader i lärarnas utbildning. Stadieövergångarna innebär ofta omställningssvårigheter för eleverna med lärarbyten och nya klassgrupperingar. En förändrad, sammanhållen klasslärarutbildning är därför en angelägen uppgift. Det skulle föra alltför långt att i detalj redovisa vad en sådan utbildning borde innehålla, men några saker förtjänar att framhållas. En medveten och ökad satsning har gjorts inom skolan för att ge eleverna bättre basfärdigheter. Betydande insatser har gjorts för att förändra och förbättra undervisningen i bl.a. ämnet svenska. Om t.ex. den grundläggande läsoch skrivinlärningen på lågstadiet inte motsvarar elevernas behov, utgör detta självfallet en mycket starkt hämmande faktor för allt annat kunskapsinhämtande och för färdighetsträningen. Den grundläggande lågstadielärarutbildningen är i dag för kort för att utbildningen för att undervisa i ämnet svenska skall kunna förstärkas. Läsoch skrivinlärning är dessutom inte någonting som är genomgånget och avslutat i och med att barnen lämnar lågstadiet. Detta kan konstateras samtidigt som den nuvarande utbildningen för blivande mellanstadielärare inte i någon större utsträckning behandlar sådana moment. Ett allsidigt och väl utvecklat språk är det mest värdefulla verktyg skolan kan ge sina elever för att dessa skall nå framgång i sin sociala omgivning och i sin framtida yrkesroll. Det är dessutom en förutsättning för inhämtande av kunskaper i alla andra ämnen. Ämnet svenska bör således förstärkas i lärarutbildningen. Orienteringsämnena i grundskolan tillförs ständigt nya moment. Utvecklingen, både vad gäller kunskaper och vad gäller tillämpningen av kunskaper, sker i mycket snabb takt. Det är en orimlighet att begära att alla lärare ständigt skall kunna förnya sin kunskap i en sådan situation. Främst gäller detta klasslärare, som har att undervisa i alla ämnen. Till detta skall också läggas att nya moment från ämnena teknik och hemkunskap har tillförts de lägre stadierna. Sammantaget torde man kunna hävda att det i dag är mycket svårt för en klasslärare att ensam täcka alla orienteringsämnen. Den snabba utvecklingen innebär vidare att svårigheterna ökar år från år. Jag tror att många klasslärare har ett naturligt intresse för antingen de naturorienterande ämnena eller de samhällsorienterande, och utbildningen bör därför ges en huvudinriktning mot ettdera av dessa båda ämnesblock. Miljöfrågorna tillhör vår tids mest centrala frågor. För att de skall kunna förstå, analysera och påverka vår miljö är det av avgörande betydelse att skolan ger eleverna en djup och saklig information om såväl samhällsvetenskapliga som naturvetenskapliga fakta och synsätt. Därför är det viktigt att ämnet ekologi ingår i såväl Sosom No-varianten. Skolan har också en skyldighet att verka för jämställdhet mellan män och kvinnor. Otvivelaktigt skulle detta arbete underlättas, om vi kunde uppnå en jämnare könsfördelning bland lärarna i de lägre stadierna. En gemensam klasslärarutbildning är ett bra sätt att åstadkomma denna förändring. Vi ser framför oss ett vikande elevunderlag i grundskolan. För att inte behöva öka andelen resande barn, för att kunna bibehålla de små skolornas fördelar och för att slå vakt om skolorganisationen i glesbygd behöver skolstyrelserna kunna använda tillgängliga lärarresurser på ett mer flexibelt sätt. Detta skulle underlättas av en lärarutbildning som ger möjligheter att tjänstgöra över nuvarande stadiegränser. Fru talman! En förändrad lärarutbildning, ett förändrat statsbidragssystem utan de nuvarande skilda delningstalen, i kombination med de tidigare decentraliseringsbesluten och målinriktade fortbildningsinsatser, är angelägna arbetsuppgifter för den närmaste tidens skolpolitik. Jag noterar med en viss oro att utbildningsministern inte med ett enda ord berört dessa frågor om lärarutbildningen.

Fru talman! Grunden för arbetet med att förbättra skolan är lagd genom den nya läroplanen för grundskolan, som folkpartiregeringen presenterade 1979 och som börjat tillämpas i höst. Men vi måste naturligtvis ständigt vara beredda att stegvis genomföra de förändringar som vi tror skall förbättra arbetsron och tryggheten i skolan. En viktig åtgärd är att göra skolstarten smidigare. Detta kräver också konkreta åtgärder. Övergången mellan förskola och skola måste bli mjukare, så att förskolan verkligen blir det som namnet antyder — en förberedelse för skolan. Utbildningen för förskollärare och lågstadielärare bör därför samordnas. Barn mognar olika. I en undersökning från Linköping visas att spännvidden i mognad inom en klass kunde vara så stor som sju år. Detta bör skolan ta hänsyn till. En flexibel skolstart är därför viktig för att barnets förutsättningar för inlärning skall tas till vara på bästa sätt. Alla som lämnar grundskolan måste ha de kunskaper som är nödvändiga för att de sedan skall klara sig i samhället. Ett oeftergivligt krav är att alla har lärt sig läsa, skriva, tala, lyssna och räkna. En skola som misslyckas med den uppgiften är en skola som förstärker utslagningen av människor och befäster de sociala klyftorna i samhället. Betygsfrågan är ständigt under diskussion. Jag skall lämna diskussionen om blockbetygen i dag. Den frågan diskuterades i kammaren så sent som för bara några dagar sedan. Och folkpartiets ställningstagande i betygsfrågan är helt klart. Vi anser att eleverna skall ha betyg i grundskolans årskurs 8 och 9 och i gymnasiet. Socialdemokraternas inställning i betygsfrågan är mer oklar. Visserligen har man träffat en uppgörelse med oss och centerpartiet, men samtidigt finns långtgående kongressuttalanden, som innebär att betygen skall avskaffas. Och så sent som för bara några dagar sedan uttalade statsrådet Göransson i denna kammare: Vi skall följa det beslut som fattats. Det kan tolkas, och måste väl tolkas, på det sättet att det är de socialdemokratiska kongressbesluten som gäller. Och det innebär att betygen, åtminstone på sikt, skall avskaffas. Vi har en annan uppfattning i den frågan. Vi tycker, som sagt, att betygen skall vara kvar i åttan och nian och i gymnasieskolan. Folkpartiet har alltid arbetat för kvalitet i undervisningen. Det kommer vi att göra också i fortsättningen. Därför ser vi med viss oro på de uttalanden som har kommit från socialdemokratiskt håll på senaste tiden. Där har aviserats en lärarutbildningsreform avseende samtliga stadier i grundskolan. Detta var också lärarutbildningsutredningens förslag. Problemet är bara att en ökning av bredden med nödvändighet går ut över djupet på kunskaperna. Vi anser att det är ett oeftergivligt krav att våra barn i den obligatoriska skolan skall ha tillgång till väl utbildade lärare med djup i sina kunskaper. Och det är ett krav som också barnens föräldrar har rätt att ställa. En annan angelägen fråga för kommande år är utvecklingen av gymnasieskolan. Gymnasieutredningen har föreslagit, att en ny genomgripande gymnasiereform skall genomföras under andra hälften av 1980-talet, och socialdemokraterna har anslutit sig till den tanken. Folkpartiet anser att man i stället bör välja en annan väg — en utveckling gradvis, som anpassar gymnasieskolan till de ändrade förutsättningarna i grundskola och i samhälle. Samhället kräver allt längre utbildning av alla ungdomar. Gymnasieskolan måste därför bli mer flexibel än i dag. Ett system med avgångar etappvis och möjligheter till återkommande utbildning i form av påbyggnadskurser — både praktiska och teoretiska — måste finnas så att elever som valt en kortare utbildning efter en period i yrkeslivet eller en teoretisk utbildning kan komma tillbaka för ytterligare utbildning eller specialisering. Ett av de stora misstagen i grundskolan har varit övertron på en sammanhållen teoretisk undervisning för alla. Ett genomförande av gymnasieutredningens förslag om två förberedande gemensamma terminer med allmän teori och praktik för alla elever vore enligt min uppfattning att upprepa misstagen från grundskolan. Sverige måste för att klara sin framtid ta till vara alla typer av begåvningsresurser. Ingen elev får ”halka efter” eller understimuleras på grund av bristande hjälp och stöd. En annan angelägen förändring är att i gymnasieskolan förbereda alla elever för det datoriserade samhället. Stor kraft måste också läggas ned på att hjälpa de ungdomar som varken vill gå en hel gymnasieutbildning eller kan få ett arbete. Det är oftast fråga om skoltrötta ungdomar med bristfällig utbildning. Socialdemokraterna har föreslagit en utökning av antalet gymnasieplatser med 2000. Men vad hjälper det när vi redan i dag har omkring 5 000 platser som av olika anledningar inte utnyttjas? En påtaglig anledning är att många elever inte kan tänka sig att gå i skolan på heltid ytterligare ett par år när de väl slutat grundskolan. Men vi vet att de ändå behöver utbildning om de skall klara sig bra i fortsättningen. En tanke är därför att konstruera en viss andel av beredskapsarbetena så, att 50 20 av tiden utgörs av praktiskt arbete. Den andra hälften kunde då avsättas till undervisning i allmänna och/eller yrkesspecifika ämnen. En modell kan vara att man går i skolan halva veckan och arbetar halva, en annan att man arbetar varannan och får undervisning varannan vecka. Hur uppläggningen än blir bör detta avgöras av de lokala skolstyrelserna. På så sätt kan dubbelt så många ungdomar få både beredskapsarbete och undervisning. Samtidigt kan platserna i gymnasieskolan utnyttjas på ett mera flexibelt sätt än nu. Det finns naturligtvis praktiska svårigheter med det här systemet, men de kan inte vara olösliga. Arbetsmarknadsstyrelsen och SÖ bör därför ges i uppdrag att titta närmare på förslaget, tycker jag. Fru talman! När vi liberaler för sex år sedan fick regeringsansvaret för den högre utbildningen och forskningen var en viktig ambition att vi skulle lyssna intensivt på universitetens och högskolornas egna företrädare. Det tyckte vi inte att socialdemokraterna hade gjort i tillräcklig utsträckning tidigare. Vi hade också under alla de sex åren täta och nära kontakter med lärare, studerande och andra företrädare för högskolan. Innan högskolereformen genomfördes gick förslaget till förändringar ut på remiss. Forskningspropositionen skrevs efter ett seminarium, där aktiva forskare deltog. Den Andrénska utredningen bestod enbart av aktiva lärare, forskare och studerande. Inte minst dessa nära kontakter med högskolans eget folk ledde till viktiga förändringar på högskolans område. Jag skall ge några exempel. För det första sattes utbildningskvaliteten i centrum. Från ansvarigt håll fastslogs på olika sätt vikten av fördjupningsstudier. Det blev angeläget att slå vakt om kurslitteratur på ffrämmande språk. För det andra togs äkta-make-prövningen vid tilldelning av studiemedel bort. Det var viktigt av jämställdhetsskäl. När antagningssystemet visade sig fungera mindre bra genomfördes förbättringar. Andelen garanterade platser för dem som kom från gymnasieskolan ökade från en femtedel till en tredjedel. Arbetslivserfarenheten fick mindre vikt. De orättvisa föreningsmeriterna togs bort. Framträdande inslag i den liberala ideologin är att beslutanderätten skall flyttas ned så mycket som möjligt. Den ambitionen har i hög grad gällt högskolan. I dag fattas viktiga beslut, som tidigare fattats på central nivå, lokalt. På lokal nivå kan man nu inrätta och avskaffa såväl institutioner som linjenämnder och andra organ. När den regionala nivån stod mot den lokala gav vi företräde för den lokala. Det gällde t.ex. ett antal tjänster för lokal utrustningsplanering, som socialdemokraterna ville lägga på regionstyrelserna och vi ville lägga på universiteten. Det gällde också kontaktsekretariaten, där socialdemokraterna föredrog regionstyrelserna och vi universitetsstyrelserna. Vi strävade också efter förenkling. Fackets dubbla representation i regionstyrelsen avskaffades. I stället för att få sex ordinarie och sex suppleanter fick nu de fackliga organisationerna nöja sig med tre ordinarie och tre suppleanter. Vi lade också fram den första forskningspolitiska propositionen, som glädjande nog fick beröm från både höger och vänster. Den innebar, att man nu tog ett mera samlat grepp över forskningspolitiken och också förde en diskussion om och tog beslut om prioriteringar på forskningsområdet. Slutligen, och det var kanske det viktigaste av allt, fick vi trots en kärv ekonomisk situation fram ökade resurser för forskningen. Under loppet av de tre senaste åren fick forskningsområdet 220 milj.kr. i friska pengar. Därtill fattades beslut också om ytterligare 100 milj.kr. för budgetåret 1983/84. Det har bl.a. inneburit att ett hundratal nya professurer har tillkommit, att rader av universitetslektorer har fått förbättrade forskningsmöjligheter och att basresurserna för forskning har förstärkts. Till detta kommer att de forskarstuderandes situation har förbättrats. fr.o.m. den 1 juli i år höjdes utbildningsbidragen med över 1 000 kr. per månad. Det blir också möjligt att omvandla utbildningsbidragen till doktorandtjänster. Min slutsats av den här genomgången blir, att vi trots en besvärlig ekonomisk tid från liberalt håll har hävdat forskningens och den högre utbildningens intressen. När andra länder rustat ner har vi rustat upp. Vi har också fört en politik som väl stämt med vad de aktiva lärarna, forskarna och de studerande har tyckt. Det innebär inte att allt har varit perfekt. Det hade varit bra med t.ex. ännu mer pengar. Men jag har ännu inte träffat någon verksam inom högskolan som tycker att de Zachrissonska och Mobergska åren var bättre än de Wikströmska. Nu är den intressanta frågan: Vad kommer att hända med högskolan under den socialdemokratiska regeringen? Tänker man återinföra den dubbla fackliga representationen i regionstyrelserna? Tänker man stärka regionstyrelserna i stället för att avveckla dem? Kommer det att bli svårare för ungdomar att komma in i högskolan? Skall socialdemokraterna fullfölja sin linje från riksdagsbehandlingen och igen öka betydelsen av arbetslivserfarenhet? Tänker man återinföra de orättvisa föreningsmeriterna som man slogs för när vi avskaffade dem här i riksdagen? Kommer äktamakeprövningen vid tilldelning av studiemedel att återinföras? Socialdemokraterna mumlar i skägget. För folkpartiets del är svaret klart. Vi vill göra det lättare för ungdomar att komma in i högskolan. Vi vill öka direktandelen till hälften. Vi vill införa ett system med viktade betyg. Vi hävdar också, att regionstyrelserna bör avvecklas. Fru talman! Det är folkpartiets strävan att upprätthålla och förbättra kvaliteten på alla utbildningsnivåer. En god utbildning är förutsättningen för att den enskilda människan skall kunna ta ansvaret för och påverka sin egen situation och ta aktiv del i samhällsbyggandet. Först då blir tanken på närdemokrati och medbestämmande verklighet. Lika viktigt är det att satsa på forskning. Det är mer än något annat en investering för framtiden.

Fru talman! De senaste årens skoldebatt ger tydliga belägg för att världens största utbildningssatsning inte har givit oss världens bästa skola. Oron för vad som händer i skolan och vid universiteten delar vi moderater med en överväldigande majoritet av svenska folket. Vi kommer för vår del inte att acceptera att den ena ungdomsgenerationen efter den andra riskerar att dömas till okunskap och till den rotlöshet som bristfälliga kunskaper föder. Inte heller kan vi utan att handla åse hur våra nuvarande ekonomiska bekymmer fördjupas då kunskapseftersläpningen på allvar slår igenom i våra förutsättningar att hävda oss gentemot andra länder. Den svenska skolans och den högre utbildningens problem är inte först och främst — förmodligen inte alls — brist på ekonomiska resurser. Skulle vi med ökade offentliga anslag kunna köpa oss en bättre framtid för våra barn och ungdomar liksom framgång i våra industriella strävanden, skulle ingen tveka att beträda denna breda bekväma väg. Ju längre vi låter oss bedras av att det är pengarna det hänger på, desto längre kommer det emellertid att dröja innan vi kan koncentrera insatserna på det som är det verkliga problemet. Skolan har kommit att drabbas av det sönderreglerade jämlikhetsteoretiska välfärdssamhällets avigsidor. Kampen för den utbildning som vårt samhälle behöver och som eleverna har rätt att kräva måste föras lika mycket utanför som innanför utbildningssamhällets ramar. Det måste löna sig att göra en insats. Mera kunskaper skall för den enskilde ge en bättre utdelning än mindre. Den enskildes begåvning skall stimuleras och uppmuntras, inte förhindras i jämlikhetens och den idylliserade amatörismens namn. Fakta är fakta oavsett vad man tycker om det som fakta beskriver. Förändras, fru talman, inte våra grundläggande föreställningar om dessa ting, kan skolan aldrig gottgöra vad resten av samhället förstör. Skolan och den högre utbildningen kräver ett samhällsklimat, där kunskapssökande anses som viktigt. Skolan blir aldrig bättre än den omgivning vilken den skall verka. Alla behöver de kunskaper som skolan skall förmedla för att kunna utveckla sina anlag, men främst de som kommer från eljest studiesvaga miljöer. De drabbas hårdast av en skola, som inte sätter kunskaper och kvalitet främst. Inför kunskapsmålet måste annat vika, om inte allt går att uppnå samtidigt. I dagens skola händer det för ofta att elever, som mer än några andra behöver den ostörda koncentrationen på kunskapsinhämtande, i de vidgade målens och den sociala fostrans namn distraheras med aktiviteter som stör och förstör inlärningsprocessen. Det är sant att studier behöver avbrott för att kännas stimulerande. Och det är riktigt och viktigt att bredda skolans syn på vad kunskaper är utöver den gamla skolans horisont. Men allt detta är rätt bara till den gräns som skolans faktaoch kunskapsförmedlande roll uppställer. Överträds den gränsen missbrukas skolans tid. Till sist är det eleverna som får bära missbrukets konsekvenser. Fru talman! Som få andra frågor har betygsdebatten blivit en tummelplats för allsköns tyckande och radikalism. För bara några få år sedan kunde i graden av engagemang för ett totalt avskaffande av betygen det djup med vilket man ansågs vara beredd att angripa skolproblemen mätas. Vad som skulle sättas i betygens ställe ägnades föga intresse. Lottning, kösystem eller ren slump var alla bättre metoder för att avgöra elevernas lämplighet för vidare utbildning eller arbete än de betyg som ansågs vara symbolen för en skola i ojämlikhetens tjänst. Socialdemokraterna har i partiprogram och i flera kongressbeslut bundit sig för att verka för en helt betygsfri skola. I samband med riksdagsbehandlingen av förslaget till ny läroplan för grundskolan ville man börja med att ta bort betygen i tillvalskurser och i årskurs 1 i gymnasieskolan. Dessutom skulle man lokalt få möjlighet att inskränka antalet betygstillfällen i gymnasieskolan ytterligare om man så ville. Så negativa var inte centern och folkpartiet, men på några betygsbarrikader återfanns man inte. Så lät det, fru talman, för några år sedan, trots att elever, lärare och föräldrar ville behålla betygen för att inte ge det totala och fullständiga godtycket fritt spelrum. Men nu låter det helt plötsligt annorlunda. Inför den gångna valrörelsens mäktiga tryck bytte partier ståndpunkt från det ena partimötet till det andra. Noga fastlagda partiåsikter blev föremål för omtolkningar. Betyg i varje enskilt ämne blev plötsligt högsta visdom. Blockbetygen skulle bort. Det är bra att så många så fort och med sådan emfas bytte fot, åtminstone vad den muntliga förkunnelsen anbelangar. Men hur länge kommer detta att vara? Om jag rätt förstått skolministern Bengt Göransson i hans interpellationsdebatt häromdagen, räckte den socialdemokratiska omvändelsen i fråga om blockbetygen bara till precis bortom valdagen. Blockbetygen tycker socialdemokraterna nu plötsligt är bra. Det är med beklagande Bengt Göransson konstaterar att de tydligen inte kan ges fullt ut med detsamma. Åtgärder aviseras för att undanröja de hinder mot blockbetygen som fortfarande finns. Så sviks ytterligare ett vallöfte. Betygen är för viktiga för att hanteras som taktiskt handelsgods i en valrörelse. Vi moderater är för betyg, men inte därför att elever, lärare och föräldrar kräver det. Inte heller är vi för betyg därför att betygen är den minst dåliga av alla dåliga urvalsmetoder. Vi är för betyg därför att vi tycker att det är elevernas rättighet att bli bedömda efter fastställda krav, att slippa godtycke och mygel. Och vi är för betyg därför att vi är för kunskaper. Betygsmotstånd är nonchalans inför kunskapskravet. Med denna utgångspunkt är en diskussion om i vilka årskurser man inte skall behöva få betyg utan intresse. Anser man att betyg är bra, är det också bra om elever har möjlighet att få dem ofta. Då minskar den dramatik betygsättningen annars lätt blir förknippad med. Betyg skall därför ges så tidigt som det finns något att värdera och så ofta att de kan tjäna som stöd och hjälp åt elever, lärare och föräldrar. Blockbetyg skall vi inte ha, varken nu eller senare. Det är vårt svar till alla de tiotusentals elever som i valrörelsen krävde att få sina kunskaper rättvist värderade. Och vi kommer inte att byta åsikt. Fru talman! Lärarna har en avgörande betydelse för skolans möjligheter att tillfredsställa alla elevers skiftande intressen och anlag. Utan kunniga och engagerade lärare, som ser en livsuppgift i att ge unga människor den bästa möjliga starten, kommer skolan att misslyckas. Vi har i stor utsträckning den lärarkåren i dag. Samtidigt växer de krav som vårt komplicerade samhälle ställer på lärarna. I särskilt hög grad är det så, om familjerna faller sönder och på lärarna vältrar över uppgifter som dessa varken har förutsättningar eller tid att klara. Att stödja familjerna är ett viktigt sätt att avlasta lärarna en ibland övermäktig arbetsbörda. Att ge lärarna stöd genom åtgärder i syfte att bekämpa skolk och oordning är ett annat. Ingen kan begära att lärare skall klara sin undervisning om inte skolan kategoriskt och villkorslöst hävdar elevernas plikt och skyldighet att följa undervisningen och att uppträda på ett sätt som inte stör och fördärvar. Slapphet i dessa hänseenden leder till slut till att det lärarengagemang som skolan är beroende av för att fungera går om intet. När lärare inte längre ställer upp är det inte lärarnas fel utan skolans som misslyckats med att hävda en arbetsmiljö som gör det meningsfullt att bedriva undervisning. Utbildningsministern har de senaste dagarna signalerat förändringar i lärarutbildningen. Att sådana förändringar är nödvändiga är ställt utom allt tvivel. Ett borgerligt förslag till förändringar låg i realiteten klart vid valet. Det skulle bl.a. ha inneburit att den nuvarande lågoch mellanstadielärarutbildningen slagits samman. Utbildningen skulle samtidigt förlängas i förhållande till nuvarande lågstadielärarutbildning för att medge förstärkt ämnesutbildning, särskilt i svenska. Förkunskapskraven till utbildningen skulle skärpas. Men detta förslag slänger Lena Hjelm-Wallén tydligen i papperskorgen. Nu skall det bli en gemensam utbildning för alla grundskolelärare. Det är en olycklig väg socialdemokraterna i så fall beträder. Högstadiet sätts i strykklass genom en i praktiken försämrad lärarutbildning. Moderaterna kommer att avvisa detta förslag. Precis som skolan har den högre utbildningen drabbats av en successiv degenerering i fråga om utbildningskvaliteten. En grundläggande orsak härtill är att grundskolan och gymnasieskolan inte tillräckligt förbereder eleverna för universitetsstudier. Förluster i den grundläggande utbildningen är omöjliga att kompensera på universitet och högskolor utan att nya förluster uppstår. Den högre utbildningen har emellertid inte bara drabbats av en otillräcklig grundutbildning utan också av att själva idén om att högre utbildning kräver vissa förkunskaper satts ur spel av ett oförnuftigt antagningssystem. Till högskolan antas man bara om man varit fiffig och hamnat i rätt kvotgrupp. Vad man kan blir av underordnad betydelse. Systemet för antagning till universitet och högskolor är en tragedi för de vetenskapliga ideal som borde bära upp hela den högre utbildningen och forskningen. Men det är kanske i än högre grad en tragedi för de studerande som med falska förespeglingar bereds plats vid universiteten och högskolorna. Alltför många upptäcker alltför sent att de egentligen har bäst fallenhet för någon annan yrkesbana. Och alltför många som har en inriktning som lämpar sig för universitetsoch högskoleutbildningen får aldrig någon chans, eftersom de vägrade att i gymnasieskolan välja taktiskt. Lena Hjelm-Wallén skall nu se över hela antagningssystemet. Det är en angelägen uppgift. Intill dess att resultatet av översynen redovisats får det förlåtas oss moderater om vi hyser måttlig tilltro till socialdemokraternas förmåga till nytänkande. Det finns nämligen bara ett sätt att reformera antagningssystemet, och det är att avskaffa det. Antagningen skall baseras på de kunskaper de sökande har, ingenting annat. Till sist, fru talman! Sverige har i allt väsentligt ett stats-kommunalt utbildningsmonopol. Elever och studerande vid högre utbildningsanstalter har att vända sig till offentliga skolor och universitet som förmedlar undervisning efter samma principer och enligt en centralt anbefalld uppläggning. Det är en monopolsituation som är unik i världen. Varje samhälle behöver ett visst mått av gemensam referensram som förenar alla medborgare. Men vårt samhälle mår inte väl av att detta gemensamhetskrav drivs över den gräns där gemenskap övergår i konformism, där utbildningen från att ha varit en förutsättning för ett mångfasetterat samhälle blir till ett hot mot detta. Socialdemokraterna bekämpar av ideologiska skäl andra skolor än dem som drivs av den offentliga makten. Ett och annat bidrag kan man möjligen tänka sig, men det skall inte vara för mycket. Och det offentliga utbildningsmonopolet får inte hotas. För oss moderater handlar debatten om de alternativa skolorna, inte om bidragsregler och teknikaliteter, utan om synen på den offentliga maktens förhållande till enskilda människor. Den offentliga makten skall ställa krav på det som behövs för att vårt samhälle skall kunna fungera och utvecklas i harmoni. Men den skall inte diktera sådant som med större mångfald och individualitet kan skötas också på andra sätt än av den offentliga makten själv. För att formulera frågeställningen annorlunda: Vad är det för fel på tanken att varje familj — utan att behöva bli skinnad in på bara kroppen — själv skall kunna avgöra i vilken skola deras barn skall få sin undervisning inom de 7 Riksdagens protokoll 1982/83:18-19 ramar som av staten uppställda läroplanskrav anger? Vad är socialdemokraterna så förtvivlat rädda för, när de med ovilja och snålhet ser på de skolor som de inte själva har den direkta kontrollen över? Vad ligger det för rättfärdighet i att gentemot andra skolor än de offentliga föra en politik som i praktiken innebär att det bara är barn till samhällets mest välbeställda som får en chans att välja det alla, enligt av Sverige accepterade internationella konventioner, har en absolut rätt till? Fru talman, på sätt och vis är detta typiskt för det centraliserade och genomreglerade samhälle Sverige har blivit. Man måste vara smart eller rik för att få välja. Helst skall man vara bådadera.
Fru talman! Per Unckel talar om respekten för kunskap. Jag hoppas att vi inte skall behöva träta om det utan jag hoppas att vi skall ha den respekten gemensamt. Men jag tycker att Per Unckel är lite vårdslös när det gäller respekten för kunskap, när han svartmålar dem som i respekt för kunskap vill använda andra medel för att nå fram till kunskap eller utvärdera det som sker kunskapsmässigt och på annat sätt i skolan. Jag tycker också att Per Unckel far litet ovarsamt fram med sanningen och därmed brister i respekt för kunskap, när han hävdar att jag har sagt att vi skall ha en gemensam lärarutbildning för hela grundskolan. Jag har sagt att det är för begränsat att bara göra en reform för lågoch mellanstadielärarutbildningarna. Det finns stora problem i högstadiet, och därför bör man också se över den lärarutbildningen. Vi vill alltså se över lärarutbildningarna på alla tre stadierna — det är det som jag har uttalat mig för.
Fru talman! Det är gott och väl att vi har respekten för kunskapen gemensam. Men det räcker en gång för alla inte att i denna kammare uttala respekt för kunskapen, utan det som til syvende og sidst avgör är vilka åtgärder vi är beredda att komplettera denna respekt med. Med all respekt för utbildningsministerns tro på kunskapen, menar jag att det är oförenligt med kunskapsmålet att t. ex verka för en betygsfri skola. Men jag skall gärna tro att Lena Hjelm-Wallén vill någonting annat än den socialdemokratiska partikongressen och vad hon själv uttryckte för några år sedan i denna kammare, om hon nu tar chansen och säger att vi glömmer kravet på den betygsfria skolan. Då skall jag börja tro att det bakom talet om respekt för kunskapen döljer sig en medvetenhet om vad kunskapsmålet ställer för krav på utbildningspolitiken. Lena Hjelm-Wallén vill uppenbarligen inte genomföra en totalt gemensam utbildning av alla grundskolelärare. Det är bra. Men precis som vi moderater förbehåller oss rätten att vara tveksamma och avvaktande när det gäller all övrig översyn som socialdemokratin nu aviserar, t.ex. av den högre utbildningens antagningssystem, så förbehåller vi oss den nogsamma rätten att se vari den totala omprövning av grundskolelärarnas arbetsvillkor består som Lena Hjelm-Wallén avser att genomföra. Jag tror att det vore nyttigt och bra om vi gemensamt kunde forma oss kring en strategi för att vända den trend som den svenska skolan dess värre alltjämt präglas av, nämligen bort från kunskaperna. Men så länge Lena Hjelm-Wallén står fast vid en gammal och förlegad socialdemokratisk utbildningssyn, får hon faktiskt tolerera att utkämpa mer än en debatt i denna kammare med moderater som inte är beredda att kompromissa om kunskapsmålen.
Fru talman! Det finns alltid de som tror att de står för kunskap med stort K. Vi förbehåller oss också rätten att ha vår syn på kunskapen och medlen att nå fram till den. Framför allt vill jag hävda att det inte går att sätta likhetstecken mellan kunskap och betygsättning. Man kan faktiskt nå kunskap även när det inte sätts betyg — det gör man i många andra sammanhang utanför skolan. Jag vet att moderaterna verkligen har bestämt sig för att försöka föra en betygsdebatt ständigt och jämt. Det kommer att bli litet svårt de kommande åren, eftersom det saknas saklig grund. Det är nämligen så att Olof Palme och jag redan i valrörelsen sade att det socialdemokratiska partiet står kvar vid vad vi sade 1979, då vi kom överens med centern och folkpartiet om betygssystemet i den läroplan som nu börjar införas. De anklagelser som ni gärna vill rikta mot oss för att vi skall förändra betygssystemet under denna valperiod kommer vi bara att ruska på huvudet åt, för det kommer inte att ske.
Fru talman! Det är uppenbarligen skillnad på kunskap med stort och med litet K. Jag tvivlar inte på att Lena Hjelm-Wallén anser att hon företräder något slags kunskapskrav. Men det är uppenbarligen inte den typ av kunskaper vi moderater talar om. När det finns uppenbara brister i skolsystemet som är omvittnade av lärare, elever och föräldrar, som begär besked om vad politikerna skall göra för att deras ungar skall få en stabil grund att stå på, då säger Lena Hjelm-Wallén att jag anklagar henne för någonting som inte är relevant och riktigt. Men det finns en oro, utbildningsministern. Lyssna till den och gör någonting åt den! Jag vet inte hur man skall tolka de här litet konstiga beskeden i betygsfrågan, om att ni under denna treårsperiod står fast vid beslut som ni har fattat och överenskommelser som ni har slutit. Är det säkert att det inte är frågan om sådana överenskommelser som det liksom beträffande skatteuppgörelsen skall förhandlas om med jämna mellanrum. Vi får väl vänta och se vad som hänt när denna treårsperiod är slut. Men kvar står, Lena Hjelm-Wallén, att ni, alldeles oavsett vilka tidsperioder vi här talar om, i ett kongressbeslut har sagt att ni strävar efter en betygsfri skola. Om utbildningsministern nu tar chansen att erkänna att det är ett tokigt kongressbeslut och säger att socialdemokraterna tror att man måste mäta kunskap tror att elevernas vilja att inhämta nya kunskaper och att reparera de kunskapsluckor som finns kan stimuleras med betyg, då skall jag inta en annan ton och ett annat röstläge i den här debatten. Men intill dess att ni avsvär er tron på den betygsfria skolan blir det nog kunskaper med litet k som ni socialdemokrater står för, medan vi moderater förbehåller oss rätten att stå för kunskaper med den stora bokstaven först.
Fru talman! Det kongressbeslut som är fattat, att vi eftersträvar en betygsfri skola, kommer vi att stå för, men det innebär inte att det sker förändringar under denna valperiod. Det har vi gjort klart före valet och står för även nu under valperioden. Sedan tycker jag att vi har så pass mycket gemensamt vad avser kunskap och brister i kunskap i dagens skola att vi borde kunna komma överens om det och eftersträva en gemensam strategi för hur man skall klara problemet i stället för att blåsa till strid i frågan. Jag tror det är viktigt för det finns mycket att göra. Bengt Göransson har t.ex. startat sitt regeringsarbete med att avisera en arbetsgrupp för insatser för dem som nu riskerar att slås ut på olika sätt. Rätten till kunskap måste gälla alla elever, det är för oss socialdemokrater mycket viktigt.

Fru talman! Jag känner det angeläget att i den allmänpolitiska debatten redovisa några principiella synpunkter på dels frågor rörande grundskolan, dels frågor rörande media och kultur. Först bara en kort kommentar i anledning av vad som sades tidigare om blockbetygen. Regeringen kommer alltså att lägga fram ett förslag som innebär att blockbetygen i vår inte ges där man har en ämnesundervisning. Betygen skall avspegla undervisningen. Det är ett mycket klart besked, och det är ett initiativ av den socialdemokratiska regeringen som möjliggör att eleverna får betyg som avspeglar hur undervisningen varit. Låt mig så gå över mera principiellt till skolfrågorna. Under lång tid har skoldebatten förts mot bakgrund av den oro många medborgare känner för skolan. Alarmerande rapporter har kommit om ökande svårigheter på lågstadiet — arbetssituationen för lärare och elever sägs präglad av ökande oro. Vi har också fått lika alarmerande rapporter om att det är en hög andel av grundskolans elever, enligt vissa rapporter nära 10 90, som lämnar grundskolan utan fullständig utbildning. Det ger oss anledning att ta en mycket ingående och kritisk debatt. Vi kan föra debatten mot bakgrund av en lägesbeskrivning om vilken de flesta kan vara överens i den här delen. Andra delar av skoldebatten tvingas man föra mot bakgrund av oenighet i fråga om faktabeskrivningen: jag syftar givetvis främst på debatten om kunskapens roll. Den nya socialdemokratiska regeringen har i sin regeringsförklaring mycket bestämt slagit fast att ”alla människor måste få kunskaper för att behärska och påverka både de egna levnadsbetingelserna och utvecklingen i samhället. Barn och ungdomar är i skolan för att lära och utvecklas.” Det sägs vidare att tillgången till kunskap inte får vara ett privilegium för en avgränsad krets. För den skull har regeringen beslutat att ägna skolfrågorna en mycket hög grad av uppmärksamhet. För att skaffa underlag för åtgärder mot utslagningen i grundskolan har jag tagit initiativ till att tillkalla en särskild arbetsgrupp. Den gruppen får till uppgift att under en relativt kort period, 9-12 månader, göra en lägesbeskrivning och faktaredovisning och att därutöver presentera en analys av tänkbara orsaker. Arbetsgruppen skall däremot inte framlägga förslag till åtgärder. Detta bör uppdras åt en särskild beredning. I samband med överläggningar med olika av skolan berörda personer runt om i landet kan arbetsgruppen skaffa sig en mycket bred kunskap inte bara om det som är statistiskt dokumenterbart, utan också om den sortens fakta som utgörs av människors åsikter och uppfattningar, som faktiskt också är fakta. För den skull bör till överläggningarna inbjudas även fristående skoldebattörer utan organisatorisk anknytning till skolsystemet. Eftersom skoldebatten ofta — och olyckligt — kommit att föras i begränsade frågor, även om det är viktiga och för eleverna väsentliga frågor som i fallet blockbetygen, syftar de åtgärder jag nämnt till att under de närmaste åren skapa förutsättning för en bredare och djupare debatt om skolan. I den debatten är det viktigt att alla deltar, inte bara de som är närmast berörda av skolan — lärare, elever och andra som arbetar i skolan och elevernas föräldrar — utan också politiska partier och andra folkrörelser liksom oberoende debattörer. Jag skulle gärna vilja redovisa några punkter som jag hoppas skall kunna ingå i en sådan debatt. Jag tror att det är nödvändigt att återupprätta respekten för kunskapen. Det är viktigt att slå fast att skolan i dag faktiskt ger betydligt större och bredare kunskaper än någon tidigare skola har gjort. Flera lär sig faktiskt mera. Men jag tror att det är klokt att medge att vi inte tillräckligt lyckats förmedla respekten för kunskapen. Medan den gammaldags auktoritetstron brutits — och varit värd att brytas — har samtidigt respekten för det värde som kunskapen sig faktiskt har minskat. Auktoritetstron bryts för att människor inte skall respektera någon för den position som han lyckats uppnå. Men vi har anledning att respektera honom för det han kan, för det han faktiskt vet. Demokrati bygger på delaktighet och deltagande. Demokrati bygger på att kunskaper och erfarenheter respekteras. Men det får inte leda till att den som har kunskaperna för den skull får privilegier. Det är den klassiska folkrörelsesynen och den klassiska folkbildningssynen. Och den måste vi återvända till, om vi skall kunna återupprätta respekten för skolan och skolpolitiken. Jag tror att det därvid också blir viktigt att se till att lärarnas ställning i skolan stärks. Det ligger nära till hands att i en offentlig diskussion om skolproblemen peka på antingen brister i lärarutbildningen eller — vilket inte minst de fackliga organisationerna brukar göra — brister i form av att det finns för få lärare. Jag värderar inte påståendena, jag bara konstaterar att båda påståendena är i en allmän, utåtriktad debatt ganska olyckliga. En allmän opinion som får uppfattningen att skolans problem beror på att lärarna antingen är för få eller inte klarar sina uppgifter på grund av för dålig utbildning mister tilltro till skolan. Jag hävdar att vi i vårt samhälle har — med de få undantag som man aldrig kan undvika i ett system där människor medverkar — en bra skola med bra lärare. Den nya skoldiskussionen måste ta hänsyn till skolans totala arbetsmiljö, och debatten måste ytterst syfta till att skapa förtroende hos medborgarna för skola och skolsystem. Debatten måste föras under respekt för eleverna och för de människor som arbetar i skolan och bitvis har mycket hårda och besvärliga arbetsuppgifter. Jag tror att det är nödvändigt att den skoldebatten förs mot bakgrund av en grundläggande enighet om att nu fattade beslut måste få gälla. Jag ser inget skäl att ta initiativ till nya genomgripande läroplansreformer eller utredningar på grundskoleområdet. Vi har efter åtskilliga års utredande kunnat anta en läroplan. Vi har under 1970-talet genomfört många och stora utredningar, och en mycket omfattande omorganisation av skolöverstyrelsen pågår f. n. Den debatt som nu behöver föras skall inte syfta primärt till organisatoriska förändringar av skolsystemet utan till en djupare förankring hos medborgarna av de uppgifter som skolan har i vårt samhälle. För att en sådan debatt skall kunna leda till denna djupare förankring måste den föras fritt och obundet. Så något om utgångspunkten för en socialdemokratisk kulturpolitik under den kommande perioden. Låt mig citera några ord i ett brev, som den engelske statsmannen Horace Walpole skrev 1776: ”Den här världen är en komedi för den som tänker, men en tragedi för den som känner.” Orden står sig 1982, och också en radikal medborgare kan instämma i en konservativ statsmans ord. Medan Horace Walpole emellertid kunde nöja sig med den bittert kvicka iakttagelsen, måste den politiskt radikale låta sin iakttagelse följas av en handling, som syftar till förändring. Jag återger citatet bara för att påminna om att människor utifrån skilda politiska ståndpunkter kan enas i sin verklighetsbeskrivning, och det är faktiskt en fördel om vi är ense om hur fakta bör uppfattas och återges. Åtskilligt i vår kulturdebatt har känts meningslöst och varit utan resultat, därför att den grundläggande verklighetsbeskrivningen har varit oklar. Låt mig ta ett exempel. När vi i ett av de kulturpolitiska målen talar om att motverka kommersialismens negativa verkningar — och däri är vi överens mellan partierna i besluten — tvingas vi ändå konstatera att någon gemensam uppfattning om den avgörande definitionen saknas. Kampen mot kommersialismens negativa verkningar blir därför i stort utan framgång. Eftersom just detta område är ett sådant där människor med olika politiska uppfattningar har olika mening, ser jag ingen fördel i någon gemensam utredning över partigränserna i syfte att skapa en gemensam definition. Ett sådant arbete kan bättre bedrivas utanför den parlamentariska gemenska pen, i politiska partier var för sig, men också i skilda folkrörelser som inom sina sektorer kan sammanföra personer av skilda politiska uppfattningar. Jag har i samband med mitt tillträde som statsråd med ansvar för kulturoch mediafrågorna sagt att jag känt respekt för min företrädares arbetsinsatser, för hans avsikter och uppfattningar. Jag upprepar gärna detta erkännande. Samtidigt kan jag inte underlåta att påtala den försämring som jag tyckt mig iaktta i kulturens villkor under den gångna sexårsperioden. Försämringen har inte att göra med utbildningsministerns insatser utan beror på de negativa tendenser samhällsklimatet i stort har visat. Får jag peka på ett par tendenser: För det första har vi under de gångna åren hos många medborgare mött en allt starkare tendens i riktning mot privatisering. Arbetsgivareföreningens kampanj Satsa på Dig själv har för många människor varit liktydig med uppmaningen Satsa inte på någon annan! Allt fler har vant sig vid att se den arbetsfria inkomsten som högsta mål, i stället för att se inkomsten som ersättning för en god arbetsinsats. För det andra har i stor utsträckning människor och också organisationer kommersialiserats. När ett av våra stora studieförbund i sin verksamhetsberättelse för en av sina lokala avdelningar under rubriken Samhällssektionen främst redovisar sektionens lönsamhet, finns det anledning till oro hos dem som företräder en folkbildningsambition. Det måste löna sig att skaffa kunskaper, sade någon nyss i kammaren. Men det är inte sagt att det skall löna sig för studieförbunden att folk skaffar sig kunskaper. Studieförbundens arbete måste främst syfta till att ge människor kunskaper, inte till lönsamhet i det som är studieförbundens apparat. För det tredje har medborgarna i allt högre grad kommit att betraktas som objekt, i stället för som individer, subjekt, och här har också organisationer och myndigheter ofta dess värre anpassat sig. De negativa tendenserna ser jag alltså som ett uttryck för ett förändrat och försämrat samhällsklimat som utvecklats under de borgerliga regeringarnas period, och jag kan bara beklaga att de förtjänstfulla insatser som gjorts i utbildningsdepartementet inte ensamma förmått bryta de generella tendenserna. För den socialdemokratiska regeringen blir därför kulturpolitiken av central betydelse. Till grund måste läggas en insikt om kulturens värde och en respekt för både dess innehåll, dess utövare och dess mottagare. När det i regeringsförklaringen sägs att regeringen vill verka för ett fritt och öppet kulturliv i vilket alla tar del, är formuleringen noga övervägd. Kulturen är inte något som enbart erbjuds medborgarna, det är också nödvändigt att var och en själv anstränger sig och tar del. Det som under en följd av år setts som centralt i det kulturpolitiska arbetet — att göra kulturen tillgänglig — är under 1980-talet inte tillräckligt. Vi måste nu gå ett steg längre och göra kulturen angelägen. I det ligger då också en maning till kulturens arbetare, författare, kompositörer och musiker, till skådespelare och andra av teaterns medarbetare, till bildkonstnärer, fotografer, konsthantverkare, arkitekter och alla andra med skapande yrken inom eller med nära anknytning till kulturom rådet att från sina utgångspunkter medvetandegöra och engagera. I strävan att skapa respekt för kulturen är det nödvändigt att knyta an till det som är gemensamt för stora grupper av vårt folk: det som brukar kallas kulturarv får inte försummas. Skall vi emellertid få fler medborgare att ta del, krävs också respekt för de former av genuin, folklig kultur som finns i skilda samhällsklasser. Vi har all anledning att bestämt fortsätta det arbete som i synnerhet folkrörelserna har bedrivit för att nå nya och eftersatta grupper. En inriktning av kulturarbetet mot de grupperna får emellertid inte leda till slutsatsen att de grupper som inte kan sägas vara eftersatta skulle ha tillräckligt av kultur och kulturgemenskap. Tvärtom — kulturlösheten är klasslös och återfinns också hos många av dem som ekonomiskt sett har de bästa förutsättningarna för att ta del av och engagera sig för kultur. Till sist, fru talman! Regeringen strävar efter att efter måttet av samhällets resurser tillgodose de många krav som kulturens utövare och mottagare ställer. I arbetet på att skapa ett för kulturen gynnsamt samhällsklimat under 1980-talet inbjuder regeringen alla att ta del. Vi är beredda att i en sådan samverkan möta också grupper och enskilda som har andra grundläggande politiska värderingar, och är beredda att möta dem med respekt. Samverkan uppfattar vi som en handling, i vilken två eller flera parter tar del med respekt för varandras särart. Ett på olika områden starkt profilerat kulturarbete utesluter således inte den samverkan som är nödvändig för att en radikal klimatförändring skall kunna ske.

Fru talman! Att vi inte lever i den bästa av världar är en sliten sanning men ideligen bekräftad av erfarenheter. Den bekräftas när man gör sin utblick över världen med dess krig och kriser. Mot en internationell bakgrund kan visserligen tillståndet i vårt land te sig idylliskt och harmoniskt, särskilt om man för sin inre syn lockar fram minnesbilderna från den berikande sommaren i det i så många avseenden rika Sverige.

Verkligheten blickar oss stint i ögonen och säger: Här är vi. Man kan kalla det en tillnyktring eller ett obehagligt uppvaknande. Det finns en tendens i tiden att man vänder sig bort från de problem som egentligen är gemensamma, därför att samhället ju är vi, och samhällets problem ju är våra. Det ligger nära till hands att inskränka intresset till odlandet av den egna trädgården, den egna familjen, den egna hobbyn. Denna nyegoism har många namn, och resultatet blir till slut att de stora samhällsproblemen får lösas av institutioner. Men det är inte ett sådant samhälle som vi vill ha. Om engagemanget för andra människor och deras problem slocknar efter hand, falnar säkert den ingrediens i all verksamhet, nämligen engagemanget och känslan, som behövs för att det skall bli framgångsrikt. Utan en bred insats av personligt intresse, engagemang och offrande av värdefull fritid blirmånga bemödanden ändå fruktlösa. Vad som kan förlama denna inriktning på engagemanget när det gäller problem som ligger utanför den närmaste personliga sfären är de stora sammanhangens förmåga att väcka resignation. Därför är intresset och viljan att göra något för freden, som nu sprider sig i allt vidare kretsar, både bland yngre och äldre, inte minst bland skolungdom, en kamp inte bara mot krigets outsägliga fasa, grymhet och barbari utan också mot den egna resignationen, likgiltigheten och den nära till hands liggande frestelsen att avskärma sig från sin omvärld. Det är en kamp för en tro och ett hopp om framtiden. Samtidigt är deras kamp ett tecken för andra att hysa ett sådant hopp. Jag nämnde fredsfrågan som ett exempel på hur många människor sätter in all sin kraft, hela sin själ och allt sitt förstånd. Det finns andra områden där detsamma sker. I skärande kontrast till sådana insatser står den hantering som gäller det grova videovåldet. Genom massmedia har i dagarna rapporterats om hur samvetslösa element för att tjäna pengar inte skyr några medel. Den välvilligaste tolkningen är att de som själva hanterar detta samvetslöst, de är okunniga om den skada de gör med sin lättsinniga inställning. Den troligaste tolkningen är att man är mycket väl medveten om skadan men inte kan stå emot lusten att göra snabba pengar, trots att det geschäft man håller på med skadar själva grundskottet till en mognad att förstå grundläggande livsvärden hos unga människor. Ingen kan naturligtvis prestera bevis i strikt mening. Ingen kan heller begära det, men det finns en sky av vederhäftiga vittnen, barnpsykologer m.m. som med återhållen vrede kan berätta om vad de har förstått. Inte lämnar det en människa opåverkad om man ser hur en kvinna förnedras och utnyttjas på ett grymt sätt. Man skall inte underskatta bilder. Är de tillräckligt avskyvärda och suggestiva kan de etsa sig fast i ett sinne och väcka inte bara undran och förundran utan också motvilja, avsky och äckel och förstöra något väsentligt, nämligen tilltro, kärlek och hängivenhet gentemot en annan människa. I stället framställs allt detta på ett undermänskligt sätt. I stället för att framställa kärleken mellan man och kvinna med ett stråk av romantikens blå blomma, framställs den som en akt av bestialisk lystnad, där människan är förvandlad från medmänniska till medel och där slitoch slängmentaliteten är konsekvent genomförd. Visst kan man kräva av föräldrar att de när de skaffar videoapparater också har ett ansvar och en medvetenhet om att videon är en möjlighet och ett löfte men också en risk och ett hot. Men det kravet måste man ställa också på dem som förmedlar videofilmer. Frågan om videon och dess problem har ett mycket nära samband med skolan. Det är inte bara så att det i hög grad är eleverna i grundskolan som är de största konsumenterna av video och att de normer och värderingar som prånglas ut via videovåldet står i knivskarp kontrast till och konflikt med de värderingar som skolan har förklarat som sina, utan risken är också stor att känslan för andra människors lidande långsamt avtrubbas. Tröskeln höjs för vad man reagerar på i fråga om våld mot annan person. När man sår vind får man skörda storm. Det gäller förvisso inte bara på det ekonomiska området. Skolan ligger ofta mitt i byn, mitt i samhället. Den förklarar genom sin placering att den är samhällets gemensamma angelägenhet, satsning och ambition, avsedd för de unga. Den vill inte vara en kall institution bara, utan försöker knyta till sin verksamhet föräldrar och närsamhället — det gäller alltså både arbetsliv, föreningsliv, kyrkor och samfund, och det har verkligen börjat ske i allt större utsträckning. En skola med skolgård är ofta omgiven av ett staket, men man får inte förledas att tro att skolan försöker isolera sig i dag. Den vill tvärtom ta alla goda krafter i anspråk. Samhället borde i högre grad än hittills få vara en pedagogisk resurs och miljö, och samhället blir det i högre grad om människor ute i samhälle, yrkesliv och föreningsliv också kan göra en pedagogisk insats. Detta är långsamt på väg att ske. Skolan öppnar sig alltså för samhället, och samhället öppnar sig för skolan. I ett sådant ömsesidigt givande och tagande kan många goda krafter i samhället samverka till det bästa. Ställ mot detta återigen det grova videovåldets månglare. Nog borde de med lagens bestämda hand köras ut i öknen precis som syndabocken. Och jag vill tillägga att den seriösa videobranschen gärna skulle hjälpa till, för det har man lovat vid en konferens som vi höll i våras om det här problemet. Skolan som arbetsplats mitt i samhället, i ömsesidig kontakt med det övriga närsamhället, det är en vision som det är värt att ta vara på. Verkligheten blir inte begränsad till klassrummet på det viset. Prao gör arbetsplatsen till en skola för livet, men skolan blir i sin tur också en arbetsplats, och just detta att erövra kunskaper är ett arbete så gott som något. Skolarbetet är alltså ingen lek, även om det ibland och för vissa kan gå som en lek. För de flesta kommer det att förbli ett nog så ansträngande arbete, som kräver ordning och reda. Det aktualiserar det förhållandet att skolan ställer krav på eleverna, men krav måste också ställas på skolan att den anpassar sig till eleverna, speciellt till dem som annars faller utanför ramen. Därför måste också arbetsmiljön vara föremål för uppmärksamhet. Den som ägnar sig åt att vandalisera och skräpa ner, han försämrar arbetsplatsen inte bara för sig själv, utan också för andra. Fru talman! Skolan är föremål för ständig debatt. Den är också föremål för ständig kritik, som naturligtvis ofta är berättigad, men det finns behov av en balansering. Varje plåga har sitt skri, men hälsan tiger still. Bilden av skolan blir inte riktigt sann, om man glömmer bort den stillatigande delen, och den är faktiskt ganska stor. Mitt intryck är att det arbetas i skolan i dag och att den på många håll har funnit sin form, en form som man naturligtvis inte får konservativt stelna i, så att den blir ett pansar, utan sökande och undersökande växa i.

Fru talman! Låt mig inledningsvis konstatera att svensk utbildningspolitik alltför länge har kännetecknats av en vilja att genom långtgående ingrepp anpassa utbildningen till aktuella politiska mål. För universitet och högskolor har detta medfört genomgripande organisationsförändringar under de senaste 20 åren. Vittgående reformer bör därför enligt min uppfattning undvikas i framtiden. Uppgiften att rätta till de missförhållanden som har uppstått kommer att vara krävande nog. Utöver detta måste huvudmålet vara att ge universitet och högskolor möjlighet att utveckla sina särarter och att omsätta de politiska målen efter sina egna förutsättningar. Den senaste högskolereformen trädde i kraft den 1 juli 1977 och har alltså fungerat i mer än fem år. Tiden är nu inne att utvärdera den reformen. Troligen är det inte möjligt att redan nu utläsa de fulla effekterna i alla avseenden. Förändringar av högre utbildning och forskning får i många fall fullt genomslag först efter en period av fem tio år. Det finns emellertid i dag tillräckligt underlag för att kräva förändringar på en rad punkter. Rent generellt kan sägas att administrationen har ökat på ett oroväckande sätt, vilket också har påvisats i olika undersökningar. Ökningen beror naturligtvis även av andra faktorer än själva reformen, som exempelvis den nya arbetsplatsdemokratin genom MBL-lagstiftning och annat, men oavsett detta måste åtgärder vidtas, så att de medel som avsätts för högre utbildning och forskning i större utsträckning än f. n. kommer själva verksamheten till godo. I de undersökningar för att belysa det här problemet som har gjorts, bl.a. vid Lunds universitet, talar man om ett bortfall av en arbetsvolym motsvarande 100 lektorstjänster. Att ta så stora resurser från utbildningen och forskningen kan inte vara rimligt. Förenkling av olika rutiner och en minskning av antalet beslutsnivåer skulle säkert leda en bit på vägen. Vi i moderata samlingspartiet har i det här sammanhanget sedan länge framhållit att vi vill avveckla regionstyrelserna, som utgör en onödig mellannivå. Kommer regeringen att stödja den moderata tanken i den här frågan? Ett klarläggande från ministerns sida i dag skulle vara välgörande. Och hur blir det med anslagssystemet? Det fungerar inte på ett tillfredsställande sätt, och det kan enligt min uppfattning förenklas på många och avgörande punkter. Men det största problemet inom högskolan är f. n. antagningssystemet. Det är oerhört komplicerat och svåröverskådligt. På ett mycket effektivt sätt har PUKAS-reformen och högskolereformen visat den tröghet som präglar administrativa regleringar av den högre utbildningen. Jämfört med administrativa regleringar utgör de studerandes egna reaktioner genom förändrade studieval och ändrade preferenser för högre utbildning en smidig och känslig anpassning av studierna till de förändrade yttre förhållandena. Undersökningar visar att den sociala snedrekryteringen snarare tenderat att öka än minska efter högskolereformen. Genomströmningen i den högre utbildningen har minskat kraftigt, och antalet studieavbrott har ökat. Medianåldern för dem som påbörjar studier har för många utbildningslinjer höjts. Den s.k. ungdomspuckeln, skapad av de höga födelsetalen i början av 1960-talet, då krigsårens stora barnkullar själva skaffade sig barn, har nu lämnat grundskolan, svämmar över bräddarna i gymnasiet och trycker på portarna till högskolor och universitet. Detta inträffar i en tid när vi talar om rekordhög ungdomsarbetslöshet. I en sådan situation borde det ligga i allas intresse att underlätta för elever som lämnar gymnasiet att komma direkt in på någon högre utbildning och inte tvinga dem att ge sig ut i arbetslivet för att där skaffa sig yrkeslivspoäng och sedan söka in på den högre utbildningen. Om de kunde komma in direkt, skulle man i någon mån kunna lindra den svåra ungdomsarbetslösheten. Dessutom är det ju så att bildning och utbildning är bördor som lätt kan bäras, vart man än går i livet. Litet har för all del gjorts. Maximal poäng för arbetslivserfarenhet erhålls nu efter tre år mot tidigare efter fem år. Den s.k. direktövergången från gymnasieskolan till högskolan har ökat från 20 96 av antalet platser inom kvotgrupp 1 och 2 till en tredjedel av samtliga platser på en utbildning. Det skall sägas i det här sammanhanget att det socialdemokratiska förslaget ursprungligen omfattade endast 15 96 av dessa platser. Vi moderater har sedan länge sagt att detta inte är tillräckligt och att i stället minst hälften av platserna på en utbildning måste reserveras för dem som kommer direkt från gymnasiet. Vi har i olika sammanhang fört fram detta krav, men vi har fått mycket litet stöd. Nu har dess värre tåget kanske gått för att få ett nytt antagningssystem eller en radikal förändring av det nuvarande systemet. Finns det möjligen något hopp om att den socialdemokratiska regeringen kommer att tänka om på den här punkten? De uttalanden som gjorts av statsrådet ger enligt min uppfattning inte någon vägledning. Det nuvarande systemet leder till taktikval och betygsinflation. Så har t.ex. antalet elever med genomsnittsbetyget 5,0 ökat fyrfaldigt på den naturvetenskapliga linjen sedan 1979. Förmodligen beror detta på den hårda konkurrensen till vissa utbildningslinjer och på att endast elever med medelbetyget 5,0 får delta i lottning om platser på populära linjer, t.ex. läkarlinjen. Lottning borde enligt min uppfattning inte få förekomma. I höst krävde inte mindre än 460 olika utbildningsalternativ på olika orter maximal poäng av de sökande som kom direkt från gymnasiet för att de skulle få en chans att delta i lottningen och därmed få en chans att komma in. Om direktövergången ökade till minst 50 96, som vi moderater förespråkar, skulle detta underlätta för dem som kommer från gymnasiet, och lottningssituationen skulle bli mindre vanlig. Ett annat allvarligt problem med det nuvarande systemet är att betyg på tvååriga gymnasielinjer i många fall konkurrerar på lika villkor med betyg som ges på treåriga linjer. Det leder av lättförståeliga skäl till taktikval i gymnasiet, där elever väljer en lättare utbildning för att få ett högre betyg. Vi moderater menar att treårigt gymnasium i större utsträckning bör vara inträdeskrav till universitet och högskolor. För att förbättra möjligheterna för studerande med tvåårigt gymnasium och de utomgymnasiala utbildningarna borde man inrätta en förberedande utbildning. Den utbildningen skulle ge behörighet till olika ämnen och utbildningsvägar på högskolan. Kunskapsredovisningen där bör givetvis ske i form av prov, och de skall betygsättas. Den här föreslagna utbildningen skulle med fördel kunna förläggas till existerande vuxengymnasier och de mindre högskolorna. Ett sådant system skulle vara rättvisare än det nuvarande, och ingen skulle behöva tänka på taktikvali gymnasiet. Alla sökande till en viss utbildning på högskolan skulle då ha samma utbildningsnivå, vilket skulle vara till fördel för både lärare och elever. I dag orsakas många av de studieavbrott som sker just av bristande förkunskaper. Om alla har samma förkunskaper undviker man dessa avhopp i betydligt större utsträckning än f. n.

Fru talman! Grundbulten i vårt samhälle utgörs av en allmänt accepterad känsla för rättvisa och solidaritet. En medvetenhet om dessa grundbegrepp kan växa fram och formas först efter det att en egen identitet och självkänsla har skapats och grundläggande fysiska behov har tillgodosetts. Vid fara eller hot ökar påfrestningarna och därmed risken för regression. Känslan för solidaritet kan svikta, och en primitiv egoism lätt breda ut sig. Den omställning som vårt samhälle nu genomgår med strukturförändringar inom stora delar av industrin, med en kärv ekonomi och samtidigt en rasande snabb teknikutveckling upplevs som ett reellt hot. Vi läser dagligen om företagsnedläggningar, varsel och korttidsvecka. Arbetslöshetssiffrorna speglar omfattningen men inte det mänskliga priset för marknadsekonomins vånda. När tryggheten rycks undan ställs solidariteten på hårda prov. Det är då viktigare än någonsin att yttrandefriheten skyddas, inte bara i det tryckta och talade ordet. Det är angeläget att alla vägar står öppna för att frigöra tankar och känslor. De olika konstnärliga uttrycksformerna får inte förkvävas i den framvällande underhållningsoch påverkansindustrins störtflod. Man måste ha möjlighet att lösa problem, belysa problem och debattera problem. Vi måste se verkligheten och inte fly den. Drömmar kan vara en meningslös flykt undan verkligheten. Drömmar kan upplevas som ouppnåeliga hägringar. De kan vara ett glitter, som blir pannkaka i kontakt med verkligheten och som vid uppvaknandet gör vardagen ännu gråare och tristare. Drömmar undan verkligheten förmedlas ofta som en förvriden och förljugen manipulation med vårt nakna behov av uppskattning, medinflytande, kärlek och trygghet. Men drömmar kan också vara uttryck för vilja och styrka. Martin Luther King är ett världsnamn som väl har visat riktigheten i detta. Men då måste drömmarna utgå från verkligheten, och det är bara genom att se och ta emot intryck från omgivningen som vi verkligen kan tända känslor och tanke. Det är inte förljugenhet och förvanskning av verkligheten som ger styrka till målmedvetet arbete. Det är viktigt att koppla det här synsättet till ett kärvt och dystert ekonomiskt klimat. I dag, i våra bistra tider, behöver vi kultur mer än någonsin. Hur skall vi ta oss ur krisen genom solidaritet och rättvis fördelning om inte människor upplever att däri finns en värdegemenskap? Risken är att även vi politiker dras med i ett kortsiktigt s.k. kristänkande och börjar låta som försiktiga kamrerare, som ständigt anpassar sig till krympande ramar men glömmer att en målsättning kan förändra prognoserna lika väl som en brist på målsättning gör negativa prognoser självuppfyllande. Vi upplever dagligen hur våldet ökar i samhället. Ulla Tillander belyste det i sitt inlägg, och många andra har också gjort det under dagens lopp. Ungdomsarbetslösheten når rekordsiffor, familjesplittringen är större än någonsin, drogmissbruk och ekonomisk brottslighet smyger sig över oss. Samhällets ansvar för att garantera yttrandefriheten genom en mångfald av uttrycksformer och informationsvägar är i dag viktigare än någonsin. Sponsorer, reklam och krav på ökade biljettintäkter riskerar alltid att påverka konstnärligt innehåll och form och därmed att hota yttrandefriheten. Särskilt tungt är samhällets ansvar för barns och ungdomars möjligheter att se det äkta. Att hitta former och vägar för att utnyttja och stimulera deras delaktighet i vårt samhälle är vår kanske viktigaste uppgift. Regeringens avsikt att direkt under statsministern tillsätta en barndelegation är därför något utomordentligt angeläget och positivt. Sverige har numera förutsättningar att bli ett mångkulturellt samhälle, men för att vara öppna för andra kulturer måste vi också känna en egen identitet i en svensk kultur. Trycket från framför allt den amerikanska kulturen är i dag så hårt att den infiltrerar våra livsmönster och hämmar vårt eget kulturskapande. Utifrån folkrörelsernas idéarv är det helt främmande värderingar som sprids och underbygger okunnighet och främlingskänsla. Ett invandrarvänligt samhälle förutsätter en aktiv kulturpolitik. Inför tendenserna till invandrarhat måste vi på ett offensivt sätt ta tag i de här frågorna. Samspelet mellan stat, landsting och kommun är också grundläggande för vad vi kan åstadkomma med trots allt begränsade resurser. Hela vår målsättning och kulturpolitik bygger på ett förtroende mellan dessa instanser för den inriktning och målsättning som staten genom 1974 års kulturpolitik har gått före och angivit. Det känns positivt och viktigt att det i regeringsdeklarationen slagits fast att de kulturpolitiska målet från 1974 skall gälla och fortsätta att förverkligas. Det är viktigt att staten står fast vid sitt ansvar. Ute i landet har nästan alla landsting nu avslutat sina kulturutredningar och lägger fram förslag och visar en vilja till fortsatt regionalisering av kulturinstitutionerna. Att fullfölja uppbyggnaden av en sådan regionalisering är ett ansvar som staten måste ta. Det är kommunerna som har det största ansvaret och som ger de största anslagen till kulturen. Där hotas man naturligtvis av budgetnedskärningar. De färskaste och yngsta nämnderna i kommunerna är kulturnämnderna. Det får inte bli så att den verksamhet som kom sist in först måste prutas ut. Det är viktigt att det i kommunerna förs en målsättningsdebatt om innehållet i verksamheterna och också om hur förhållandet är ute i de olika kommundelarna. Det är i möjligheterna att utveckla former för skapande verksamhet iboendemiljöerna och på arbetsplatserna som chansen finns att från grunden bearbeta och utveckla en svensk kulturtradition och skapa de verkliga alternativen. Därför är det viktigt att kommunerna ges möjlighet att fullfölja ett utvecklingsarbete med kulturverksamhet i kommundelarna. Men budgetnedskärningarna har också inneburit en senareläggning av många byggobjekt och därmed färre arbetstillfällen för bildoch formkonstnärerna. När man analyserar tillämpningen av enprocentsregeln, konstaterar man snart att den tillämpas mycket olika. Inte ens de statliga affärsdrivande verken tycks tillämpa den generellt. Det är viktigt med hänsyn till konstnärernas tillfällen till arbete att man verkligen ser över vad som kan göras inom detta område. Arbetslösheten är för kulturarbetarna högre än för de flesta andra grupper. Välutbildade, kreativa människor tvingas leva under existensminimum eller försörja sig med andra arbetsuppgifter. TCO och LO gjorde i våras ett gemensamt uttalande, där kulturarbetarnas rätt till ett arbete för sin försörjning på samma sätt som alla andra löntagares slås fast. Samtidigt kolliderar arbetsmarknadspolitiska mål med kravet på att det är konstnärliga kvalitetskrav som skall utgöra underlag för fördelning av arbetsuppgifter. Utrymmet för reguljära arbetstillfällen och arbetsuppgifter för kulturarbetare måste öka i förhållande till de medel som i dag fördelas via arbetsmarknadsstyrelsen. När det gäller den kommunala kulturverksamheten vet vi alla att biblioteken är de kulturinstitutioner som har nått längst, som har haft den effektivaste spridningen och som utnyttjas mest. Det är därför mycket glädjande att riksdagen biföll den socialdemokratiska motionen i våras som innebar att 10 milj.kr. anslogs för att sprida litteraturstödda titlar ut till folkbiblioteken. Det innebar att man fick en intressant koppling mellan litteraturstödet och folkbiblioteksanslagen. Boktillgången ute på filialerna och biblioteken runt om i landet kan nu ökas, och arbete pågår för att verkställa beslutet. Men det är också viktigt att erinra om det beslut som riksdagen fattade och som innebar att kommunerna inte fick minska öppethållandetiden eller skära ned bokinköpsanslaget, utan att stödet verkligen skulle innebära ett tillskott och en förstärkning av det utbud av god litteratur som vi vill finna på biblioteken ute i landet. Inte minst inför den snabba medieutvecklingen, som jag förmodar att Catarina Rönnung kommer att belysa i sitt inlägg, ser jag det som synnerligen angeläget och tillfredsställande att riksdagen kunde göra en sådan förstärkning av boktillgången runt om på biblioteken.

Herr talman! Att Anita Gradin nu — tydligen efter viss tvekan — fått ansvaret i regeringen för jämställdhetsfrågorna tycker jag är bra. Sambandet mellan arbetsmarknadsfrågor och frågan om jämställdhet mellan kvinnor och män är betydande, och det gör det ganska logiskt och naturligt att samordningsansvaret ligger i arbetsmarknadsdepartementet. Det är mycket som jag är överens med Anita Gradin om. Det kan jag konstatera efter att ha suttit och lyssnat på den översikt över vad hon anser vara viktigt i jämställdhetsarbetet som hon här lämnade. Det är ett svårt område som hon har fått ansvaret för. Men Anita Gradin har betydligt bättre organisatoriska förutsättningar att klara dessa samordnande och pådrivande uppgifter än jag hade när jag tillträdde 1979. Det finns nu en fastlagd organisationsstruktur som har visat sig fungera väl för dessa uppgifter. I samband med att lagen om jämställdhet i arbetslivet trädde i kraft den 1 juli 1980 inrättades en statlig myndighet, jämställdhetsombudsmannen, och en av olika intressenter, bl.a. arbetsmarknadens parter, sammansatt jämställdhetsnämnd. De skulle se till att lagen följs, både när det gäller förbud mot diskriminering och i fråga om aktiva åtgärder för att påskynda jämställdheten i arbetslivet. Den statliga myndigheten, sannolikt en av de minsta, har, framför allt tack vare de personer som företräder den, visat sig fungera väl på båda sina områden. Det är viktigt att en myndighet av det här slaget agerar ganska fritt och okonventionellt, och det har funnits många tillfällen när man har kunnat glädja sig åt ett sådant agerande. Hösten 1980 inrättade jag en jämställdhetsberedning med representanter för alla departement. Alla departement berörs ju av jämställdhetsfrågorna, och därför är ett samordningsorgan nödvändigt. Det finns också en halvfärdig sakenhet på arbetsmarknadsdepartementet och långt framskridna planer på att göra den till en fullständig enhet. När jag tillträdde fanns ingen handläggare med särskilt ansvar för jämställdhetsfrågorna. Det finns också sedan ett par år tillbaka ett jämställdhetsråd med representanter för kvinnoorganisationerna. Detta har fungerat som ett forum för utbyte av informationer och idéer. Jag hade stor glädje och nytta av detta samrådsorgan. Mycket av jämställdhetsarbetet sker ju genom kvinnoorganisationerna. Därför var det en viktig jämställdhetsreform när kvinnoorganisationerna, genom den proposition som regeringen lade fram i våras, fick rätt till statligt stöd på samma sätt som andra samhällsviktiga organisationer. Jämställdhetskommittén har jag med avsikt sparat till sist. Den har mycket aktivt medverkat i de olika regeringarnas jämställdhetsarbete sedan 1976. Det har inte bara skett genom sådana direkta utredningsuppgifter som sedvanligt brukar läggas på kommittéer utan framför allt genom att kommittén på olika sätt medverkat i det så viktiga opinionsbildningsarbetet, tagit egna initiativ på snart sagt alla samhällsområden och startat och drivit praktiska projekt. Jag har länge ansett att dessa uppgifter borde ges en starkare tyngd och en fastare kontinuitet. En statlig kommitté, med dess enligt kommittéförordningen fastlagda förutsättningar, kan inte säkra någon kontinuitet, varken för uppgifterna eller för de anställda. Regeringen kan när som helst ändra förutsättningar för den eller besluta att den upphör. Jag tog därför initiativet till ett beredningsarbete för att se över de resurser som nu fanns för det statliga jämställdhetsarbetet i syfte att åstadkomma en effektivare och mera fast organisation. Beredningsarbetet slutfördes nyligen, och ett förslag låg på mitt bord när jag lämnade kanslihuset. Utgångspunkten var att alla de uppgifter som kommittén har fullgjort också i fortsättningen skulle komma att fullgöras, men att tyngdpunkten i arbetet skulle kunna förskjutas till uppgifter som i den fortsatta utvecklingen visat sig alltmer angelägna. Dit hör t.ex. att initiera och samordna forskning på de olika områden som berör jämställdhet. Detta är speciellt viktigt sedan regeringens förslag om att göra jämställdhetsforskning till ett prioriterat område godkändes av riksdagen i våras. Vissa av kommitténs uppgifter skulle kunna läggas över på befintliga organ. Så t.ex. är det ganska naturligt att jämställdhetsombudsmannen får ansvaret för arbetsmarknadsfrågorna i deras helhet — förutom det som faller på departementet. Därmed skulle också jämställdhetsombudsmannen få en välbehövlig resursförstärkning. Jag läste med intresse Anita Gradins frågesvar här i kammaren i veckan. Tyvärr var jag förhindrad att lyssna på hennes svar. Av det tyckte jag mig utläsa att Anita Gradin avsåg att förverkliga mina idéer i enlighet med det förslag som låg färdigt på departementet. Det framgick emellertid inte om Anita Gradin ville slå vakt om en fortsatt parlamentarisk förankring av jämställdhetsarbetet. Den har visat sig värdefull och framgångsrik under de gångna sex årens arbete, och jag hoppas verkligen att regeringen i den här frågan väljer att se till vad som är bäst för sakfrågan i stället för att exponera den egna maktfullkomligheten. Jag hade tänkt ställa en fråga till Anita Gradin. Hon är tyvärr inte här nu, och jag vet att hon har förhinder, men jag ställer frågan ändå: Kommer en ny och fastare organisation av jämställdhetsarbetet att få den parlamentariska förankring som har visat sig så framgångsrik och som jag själv i alla sammanhang varit så angelägen att slå vakt om under den tid då socialdemokraterna befann sig utanför regeringen? Det här var mycket om organisation, och det låter byråkratiskt. Byråkratisk är det minsta jag är, men jag tror att det är viktigt att ha en organisatorisk struktur som gör det möjligt att driva frågorna. En av de viktiga frågor som togs upp på FN:s kvinnokonferens i Köpenhamn var också att man, som det där kallades, skall ha ett maskineri i regeringarna. ”Den viktigaste förutsättningen för jämställdhet är ekonomisk självständighet byggd på egen förvärvsinsats”, hette det inledningsvis i de riktlinjer för jämställdhetsarbetet som regeringen Fälldin antog 1980. Anita Gradin hade enligt vad jag hörde samma utgångspunkt. Det är också en utgångspunkt som det råder så gott som total partipolitisk enighet om. Också i centerns jämställdhetsprogram sägs det att rätten till arbete är grundläggande för jämställdhet mellan kvinnor och män. Har man den utgångspunkten finner man det även glädjande att kvinnornas inmarsch på arbetsmarknaden fortsatt under hela 1970-talet, också under den djupa lågkonjunktur som Sverige, liksom alla andra industriländer, drabbades av under 1970-talets senare hälft. Antalet sysselsatta kvinnor har ökat starkt sedan 1976. Om vi jämför genomsnittssiffrorna 1976-1981 — och det är alltid riktigast att jämföra årssiffrorna — finner vi att det var 187 000 fler kvinnor som hade jobb 1981 än som hade det 1976. Jag vill inte underskatta arbetslösheten. Den är oroande stor — för att vara i Sverige. Septembersiffrorna innebar en ny ökning. Att hälften av de 90 000 arbetslösa kvinnorna var unga kvinnor i åldern 16-24 år är speciellt oroväckande. Jag ser med tillfredsställelse att AMS uppmanar länsarbetsnämnderna att prioritera unga kvinnor vid fördelningen av beredskapsarbeten. Men att bara tala om arbetslösheten, såsom socialdemokraterna så gärna gör, utan att nämna den mycket positiva utveckling beträffande kvinnors sysselsättning som skett under 1970-talet är ju att undanhålla viktiga delar av sanningen. Socialdemokraterna har tidigare alltid hävdat att det är sysselsättningen som är viktigast, inte arbetslösheten. Varför ser man inte på frågan på det sättet nu? Och det är ju faktiskt så att många av dem som nu är öppet arbetslösa, tidigare tillhörde de dolt arbetslösa — eller latent arbetslösa, som termen lyder. Det är riktigt att också den gruppen ökar. Men alla grupper kan ju inte öka utan att någon minskar. Och den grupp som hela tiden minskar är kvinnor som står helt utanför arbetskraften och inte heller uppger att de vill ha jobb. Jag tycker att det är positivt att allt fler kvinnor kräver sin rätt till arbete och att allt fler kvinnor vill komma in på arbetsmarknaden. Jag minns i början på 1970-talet när kvinnors sysselsättning låg på helt andra nivåer, hur vii Centerns kvinnoförbund försökte att få kvinnor att ge uttryck för sitt krav på arbete. Men då upplevde de det verkligen lönlöst, och då var det mer än 40 96 av kvinnorna som stod helt utanför arbetskraften. Nu är det mindre än 23 Ro. Av kvinnor med barn under sju år är det bara 12 26 som står utanför arbetskraften. En så låg andel för den gruppen är säkerligen unik i världen. Vad är det då som hänt som gör att kvinnor nu vågar och vill kräva sin rätt till arbete, och får sin rätt i allt större utsträckning? Jo, viktiga reformer har genomförts under slutet av 1970-talet för att stärka kvinnornas ställning på arbetsmarknaden och underlätta för både kvinnor och män att förena förvärvsarbete med vård och omsorg om hem och barn. Antalet platser i samhällets barnomsorg har i stort sett fördubblats sedan 1976, rätt till sex timmars arbetsdag för småbarnsföräldrar har införts, föräldraledighet har förlängts från sju till tolv månader och kraftigt utökad rätt till ledighet för vård av sjuka barn har införts. Vi har fått en lag om jämställdhet i arbetslivet — som socialdemokraterna motsatte sig. Vi har genom en aktiv regionalpolitik gett kvinnor i glesbygder ökade chanser till jobb. Vi börjar få förståelse för kravet på lokala arbetsmarknader, på närhet mellan arbete och bostad. Det är viktigt för kvinnor. Ibland verkar det som om socialdemokraterna trodde att vi löst jämställdheten mellan kvinnor och män om alla kvinnor får jobb. Det är en viktig förutsättning — jag sade det inledningsvis — men det innebär inte att vi nått målet. Det finns så många orättvisor inom arbetslivet som ofta drabbar kvinnor. Jämställdhetslagen kommer att kunna avhjälpa en del, men det behövs också andra åtgärder, t.ex. en annan arbetsvärdering. Arbetsfördelningen i hemmen, där kvinnorna fortfarande har huvudansvaret, lägger hinder i vägen för kvinnor både i arbetslivet och i politiken. Ochi politiken har inte kvinnorna nått stora framgångar genom höstens val. I riksdagen har antalet kvinnor ökat från 92 till 96 och procenttalet från 26,4 till 27,5. Att centerpartiet fortfarande ligger högst med 32,5 90 visar att ett starkt, aktivt och målmedvetet politiskt kvinnoförbund kan nå resultat. Invandrarkvinnorna har i många avseenden en mer utsatt situation än svenska kvinnor, även om variationerna är stora inom gruppen. Jag har av naturliga orsaker — i fråga om invandrarkvinnorna strålade nämligen mina båda ansvarsområden i regeringen samman — känt starkt för invandrarkvinnorna, och i det förslag till förbättrad svenskundervisning för invandrare som låg i stort sett färdigt, när jag lämnade regeringskansliet, var avsikten att särskilt beakta invandrarkvinnornas behov. Jag har ingen anledning att tro annat än att mina intentioner i det avseendet blir fullföljda. Anita Gradin och jag har vid flera tillfällen agerat samfällt i dessa frågor. Jag tror också att förslagen i den utredning om meritvärde för tvåspråkighet som gjorts på mitt initiativ — om de genomförs — kommer att kunna stärka invandrarkvinnornas ställning på arbetsmarknaden. Många invandrarkvinnor arbetar inom den offentliga sektorn. Slutligen, herr talman, kan jag inte underlåta att beröra våldet mot kvinnor. Detta tycks öka i dess många olika former i och utanför hemmet, och det är skrämmande. Att åtal för misshandel i hemmet nu genom den tidigare regeringens förslag kan ske utan att den misshandlade kvinnan själv behöver ange brottet är ert steg mot att trygga rättssäkerheten för kvinnor, men här är behovet av insatser stort och uppenbart. En rad utredningar pågår. Men det brådskar. Samhället måste ta avstånd från våld i alla dess former. Detta gäller självfallet också för den mest uttalade form för våld som krig och rustning innebär. Det är viktigt att samhället i arbetet för freden tar vara på det starka engagemang som inte minst kvinnorna har.

Herr talman! Jag tycker att det finns mycket starka skäl att i den här allmänpolitiska debatten ta upp frågan om kvinnornas rätt till arbete, för jag anser att det utan tvivel är en hotad rättighet i dag. Det hade naturligtvis varit lika berättigat att göra det här inlägget i det arbetsmarknadspolitiska avsnittet av debatten. Men jag valde att ta upp saken i samband med att vi nu diskuterar jämställdheten, och jag vill därmed markera hur fundamental jag tycker just den här frågan är om man ens skall kunna tala om lika villkor för kvinnor och män. Det var ju också den frågan som Karin Andersson först tog upp, när hon hade lämnat det organisatoriska avsnittet i sitt tal. Jag noterar med viss förvåning att det bara är två socialdemokrater och en centerpartist som ansett det viktigt att lyfta fram jämställdheten i årets debatt. Att det endast är kvinnor orkar man nästan bara notera med en viss uppgivenhet — det är tydligen någonting som vi får leva med. Desto viktigare är det ju då att vi är högljudda. Det är många som med rätta talat om kvinnorna som de stora förlorarna i den kris för ekonomi och sysselsättning som vi har haft de senaste åren. Jag har redan tidigare från den här talarstolen hävdat att kvinnors rätt till arbete är speciellt sårbar därför att den är nyvunnen. Visst har det i alla tider funnits kvinnor ute på arbetsmarknaden, men det är först under de senaste två årtiondena som majoriteten av kvinnor etablerat sig i arbetslivet, låt vara att det har skett på väldigt ojämna villkor. Jag har också tidigare varnat för att en krympande arbetsmarknad får till följd att kvinnorna trängs ut och att deras rätt till arbete ifrågasätts. Det har ofta sagts att kvinnorna tvingats ut i förvärvsarbete av ekonomiska skäl, underförstått att de kanske egentligen själva inte har velat en sådan utveckling. Det är en i grunden falsk föreställning. Det finns en mängd olika skäl till att kvinnorna vill vara med i arbetslivet, och i den mån det är ekonomiska skäl torde det främst vara en önskan om ett ekonomiskt oberoende. Det allvarliga är ju att det i en tid när det verkligen skulle finnas tvingande ekonomiska skäl för kvinnorna att skaffa sig en förvärvsinkomst, då finns det inga arbeten. För att det inte skall framstå som alltför brutalt att tvinga kvinnorna tillbaka till hemmet kan man ju alltid försöka locka dem från arbetslöshetsköer och daghemsköer med ett vårdnadsbidrag. Jag menar att det är en politik som främjar den dolda arbetslösheten i stället för att angripa den. Jag tycker att det fanns en tydlig sådan underton i valdebatten. Det var dock föga framgångsrikt. Kvinnorna har visat vad de vill, inte minst genom valresultatet, och jag är övertygad att de är beredda att ta upp kampen för jobben. Man skulle kunna säga att den kampen måste föras på två fronter, en kortsiktig och en långsiktig — en kortsiktig som ansluter till hur arbetsmarknaden ser ut i dag och en långsiktig där vi försöker förutse och förebygga svårigheterna för kvinnorna på arbetsmarknaden i framtiden. Det allra första vi måste göra är att se till att kvinnorna får sin del av de akuta arbetsmarknadsinsatser som den socialdemokratiska regeringen redan visat att den är beredd att sätta in med stor kraft. I fråga om åtgärderna för ungdomsarbetslösheten är det den stora andelen unga kvinnor som speciellt måste uppmärksammas. Dessutom måste de vuxna kvinnorna få del av resurserna för beredskapsarbeten. När man nu kraftigt ökar platserna i arbetsmarknadsutbildningen, måste kvinnornas utbildningsbehov beaktas. Kvinnornas andel av arbetsmarknadsutbildningen har sjunkit från 52 96 1979 till 44 96 1982! Det är viktigt att vi tar reda på vad detta beror på. Det förefaller inte logiskt. Utbildningsbehovet kan knappast ha blivit mindre, för kvinnornas andel av arbetslösheten har ju inte minskat. Tvärtom är det just kvinnornas arbetslöshet som ökat mest, och undersysselsättningen har dessutom ökat kraftigt. Det här borde ha avspeglats i en ökande andel i arbetsmarknadsutbildningen. Jag håller med Karin Andersson om att det är positivt med tillströmningen av kvinnor på arbetsmarknaden under de två senaste årtiondena. Men de senaste åren har ju den tillströmningen stagnerat. Det är faktiskt någonting som vi har anledning att oroa oss över och någonting som vi måste se på. Självfallet måste vi i det korta perspektivet ha dagens verklighet med den starkt könsuppdelade arbetsmarknaden för ögonen. Vi behöver slå vakt om de stora traditionella kvinnoarbetsmarknaderna, speciellt den offentliga sektorn. Det skall vi göra inte bara för kvinnojobbens skull utan också därför att det finns så många otillfredsställda behov när det gäller vård, omsorg och service. Det är behov som måste fyllas därför att de i sin tur ofta är en förutsättning för att undanröja förvärvshindren för kvinnorna. Självfallet måste vi också kritiskt granska och ifrågasätta datorisering och automatisering, inte bara därför att de hotar just kvinnojobben i så många branscher utan också därför att de kan leda till ett samhälle utan mänskliga kontakter. Men på sikt måste vi också bryta upp den könsuppdelade arbetsmarknaden. Det är ingen revolutionerande tanke — det medger jag. I själva verket är det just det som stora delar av jämställdhetsarbetet går ut på. Ändå tycks det vara lätt gjort — och jag tycker att många kvinnodebattörer, jämställdhetsdebattörer, alltför lätt trillar i den fällan — att stirra sig blind på hur arbetsmarknaden ser ut i dag och ensidigt försvara de traditionella kvinnojobben. När vi i det socialdemokratiska krisprogrammet slog fast att vi både för ekonomins och för sysselsättningens skull måste ”bredda den industriella basen” och ville använda byggandet som en motor i näringslivet, var det många som efterlyste kvinnojobben. På samma grunder angreps löntagarfonderna av moderatkvinnorna. ”Det blir ju inga investeringar i den offentliga sektorn — alltså inga kvinnojobb,” menade man. Det är farligt att utgå från att det alltid skall förbli som det varit, nämligen att huvuddelen av kvinnorna skall befinna sig på en mycket begränsad del av arbetsmarknaden. I stället för att avfärda satsningar i s.k. typiskt manliga jobb får vi försöka se vilka möjligheter som detta skulle kunna öppna för kvinnorna. Vi får granska hindren — både de praktiska och de ännu mer svåråtkomliga i form av attityder och snäva utbildningsval. Jag är övertygad om att kvinnorna för framtiden, på ett helt annat sätt än när den offentliga sektorn bara stod och väntade på dem, måste tänka om och bjuda till för att försvara sin position på arbetsmarknaden. Jag är också övertygad om att de är beredda att ta upp den kampen. Men då måste vi politiker se till att det blir möjligt genom planerade utbildningsinsatser och aktiva arbetsmarknadspolitiska insatser. Det är den praktiska verkligheten som måste förändras genom att vi angriper alla de sektorer som jämställdhetsministern nyss har gjort en genomgång av. Från Centerns kvinnoförbund har man här i kammaren tidigare framfört kritiska synpunkter på att kvinnorna inte var tillräckligt uppmärksammade i regeringsdeklarationen. Folkpartiet, som suttit i regeringsställning mer eller mindre under alla de gångna sex åren och som berömmer sig av att vara ett jämställdhetsparti, finns ju inte med i den här debatten, men jag vet att man inom folkpartiet betraktar jämställdhetslagen som det stora beviset för att man drivit frågan om jämställdheten. Jag vill bara säga att det ju egentligen inte hjälper med några lagar. Det hjälper ju inte med aldrig så tjusiga formuleringar i en regeringsdeklaration eller annorstädes, om man inte lyckas angripa verkligheten och skapa de praktiska förutsättningarna för kvinnorna att delta på alla samhällsområden på lika villkor. I stället är det så att den förda politiken drastiskt har försämrat kvinnornas chanser på arbetsmarknaden. Stor möda har under de här borgerliga åren lagts ned på att utreda och lägga förslag från jämställdhetskommittén. Det är många bra saker i form av projekt och sådant som Karin Andersson redogjorde för, men jag har också förstått att besvikelsen har varit stor, när det är mycket litet av detta utredande som man lyckats fullfölja i regeringsförslag och riksdagsarbete. Herr talman! Låt mig säga några ord om arbetstiden. Vi kan aldrig få en jämställd arbetsmarknad, ett jämställt familjeliv, ett jämställt samhälle över huvud taget, så länge arbetsmarknaden består av övertidsarbetande män och deltidsarbetande kvinnor — män som övertidsarbetar, därför att de fortfarande känner trycket att mansrollen innebär att de är försörjare, och kvinnor som deltidsarbetar, därför att de fortfarande huvudsakligen har vårdarrollen. När kvinnorna nu gått ut i förvärvslivet och tagit på sig en del av försörjningsbördan, så borde männen ha kunnat maka åt sig på arbetsmarknaden och tagit på sig en del av vårdarrollen. En sådan logisk och önskvärd utveckling blir möjlig bara om vi kan utjämna arbetstiden mellan män och kvinnor. Det kan i sin tur ske bara om vi får en arbetstidsförkortning för de heltidsarbetande. Jag är väl medveten om hur svårt det är att få gehör för en debatt om sex timmars arbetsdag i ett skede när reallöneminskningarna är en verklighet, i stället för en tillväxt i ekonomin. Ännu svårare tycks det vara att få till stånd en debatt om sambanden mellan arbetstid och sysselsättningsgrad. En sak kan vi dock alla vara överens om — målet för den ekonomiska politiken är ju att få till stånd en tillväxt. En sådan tillväxt skulle kunna bära bl.a. en arbetstidsförkortning, och vi är många som anser att skälen för sextimmarsdagen är så starka att den måste få hög prioritet i en tillväxtekonomi. Låt oss därför använda den här tiden av ekonomisk återhämtning för att skaffa de kunskaper om konsekvenserna av en arbetstidsförkortning — kunskaper både om svårigheterna och om möjligheterna, kunskaper som vi i många stycken saknar i dag. Dessa behöver vi för att kunna genomföra en arbetstidsförkortning på rätt sätt. Att skaffa de här kunskaperna är förvisso en viktig uppgift för de fackliga organisationerna. Men jag tycker också att det är oerhört viktigt att vi politiskt jobbar vidare med hjälp av statliga utredningsresurser. Från det socialdemokratiska kvinnoförbundet noterar vi med tillfredsställelse att det nu torde finnas majoritet i kammaren för en sådan utredning. I avvaktan på sextimmarsdagen måste vi hjälpa föräldrarna när det gäller att på ett bra sätt kunna förena barn och förvärvsarbete. Det kan vi göra genom föräldraförsäkringen. Då är det absolut nödvändigt att den får en utformning som främjar jämställdheten, som ger männen rätt till sin papparoll men som också bidrar till att utjämna arbetstiden mellan kvinnor och män. Två saker är viktiga i det framtida reformarbetet med föräldraförsäkringen: dels att den, liksom det övriga försäkringssystemet, ger ersättning enligt inkomstbortfallsprincipen — annars kommer männen aldrig att utnyttja den —, dels att vi kvoterar uttaget mellan föräldrarna. Jag menar att det skulle vara ett stöd för männen när det gäller att utnyttja möjligheten att vara tillsammans med sina barn. Sedan, herr talman, är jag återigen tillbaka vid den slutsats som man egentligen kan dra av allt jämställdhetsarbete — även om jag har talat från kvinnornas synpunkt sett här i dag. Den slutsatsen är att ett samhälle med lika villkor för män och kvinnor inte bara är bra för kvinnorna, utan det är också bra för samhället som helhet. Det är bra för männen och det är bra för barnen.
Herr talman! Det sista kan jag vara helt överens med Maj-Lis Lööw om. Jag har sagt det själv många gånger. Men det är ett par saker som jag inte kan låta bli att kommentera något. Maj-Lis Lööw sade — det har hon också gjort tidigare i andra sammanhang — att arbetsmarknaden har stagnerat och att det i en tid då kvinnorna vill gå ut i förvärvsarbetet inte finns några arbeten. Jag nämnde en siffra i mitt anförande, nämligen att 187 000 fler kvinnor finns på arbetsmarknaden nu än 1976. Men det är faktiskt så att ända fram till de allra senaste månaderna har ökningen fortsatt trots den ihållande lågkonjunkturen. Jag har den allra senaste arbetsmarknadsstatistiken här, och den visar att det nu i september 1982 i förhållande till tredje kvartalet 1981 fanns 24 000 fler kvinnor i arbetskraften. Hur man då kan tala om en stagnerande arbetsmarknad när det gäller kvinnorna har jag väldigt svårt att förstå. Det är riktigt att arbetslösheten är hög — jag sade det också. Men jag vågar nog påstå att det på ett sätt är bättre att kvinnorna finns i arbetskraften — även om de skulle vara arbetslösa — än att de står helt utanför, är helt oskyddade, som var fallet tidigare. Vårdnadsbidrag har vi i centern aldrig använt som ett lockmedel för att få kvinnorna att avstå från förvärvsarbete. Men jag har svårt att tro att de omkring 100 000 ensamföräldrar som så gärna skulle vilja och behöva förkorta sin arbetstid ser på vårdnadsbidraget som ett sådant medel. Det ser nog i stället med tacksamhet på att vi har gjort det möjligt för dem att förkorta sin arbetstid till sex timmar. Det finns många problem som återstår. Beträffande den könsuppdelade arbetsmarknaden tycker jag att vi skall hjälpas åt för att kunna gå vidare och på olika sätt försöka få kvinnor och män att välja annorlunda.
Herr talman! Jag avstod avsiktligt från att plocka med en mängd siffror i mitt anförande. Jag tyckte att det var viktigare att så här i den allmänpolitiska debatten göra en principiell deklaration beträffande hur jag tycker att vi skall angripa problemen för framtiden och redogöra för de farhågor som jag har beträffande hur attityden till kvinnors rätt till arbete håller på att utvecklas och kan utvecklas i den framtida debatten. Låt mig bara, i anslutning till Karin Anderssons arbetslöshetssiffror, påpeka att det inte bara är den dolda arbetslösheten på heltid som ökar utan också till stor del undersysselsättningen, alltså den dolda arbetslösheten på deltid — jag tror att Karin Andersson håller med mig om att det är allvarligt. Det är 100 000 människor som säger att de har mindre arbetstid än de skulle önska. Jag kan hålla med om att det är bra att kvinnor får in en aldrig så liten fot på arbetsmarknaden. Men hur mycket av den tillströmning som Karin Andersson talar om handlar om undersysselsättning eller är en fråga om bara några timmar? Jag tror att vi också är överens om att villkoren för kvinnorna i förvärvslivet måste vara sådana att de verkligen kan leda till det ekonomiska oberoende som vi också torde vara överens om. När det gäller de ensamstående föräldrarna vill jag säga att jag tycker att vi skall arbeta för alla föräldrars möjlighet att förkorta sin arbetstid. Vi måste se till att det blir ekonomiskt möjligt för alla. Därför tycker jag att föräldraförsäkringen skall byggas ut så att den ger full ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
Herr talman! Det är riktigt, Maj-Lis Lööw, att deltidsarbetandet ökar — meniinte på bekostnad av heltidsarbetandet, utan både heltidsarbetandet och deltidsarbetandet ökar, enligt de siffror som finns tillgängliga. Jag håller gärna med om att det finns vissa problem med deltiden. I varje fall bör kvinnor vara väl medvetna om vad de gör. De enkäter som har gjorts där kvinnor själva får ange skälen till att de tar deltidsarbete visar att det inte alltid är arbetsmarknadsorsaker som ligger bakom. Men det finns många som skulle vilja ha mera arbete — det är klart dokumenterat. Det som ändå är ganska glädjande och som jag tycker att vi kan glädjas åt gemensamt är att det är den långa deltiden som ökar mest. 70 26 av alla de nästan en miljon människor som har deltid har nu vad vi kallar lång deltid, alltså över 20 timmar. Då har de också i stort sett den sociala trygghet som vi vill att de skall ha. Jag är medveten om att denna deltid inte alltid räcker för en egenförsörjning, men den är ändå ett steg på vägen in mot arbetsmarknaden som kan vara vettigt att ta för en som har varit hemarbetande.